Herr talman! Prisstopp kan ju fylla en funktion i speciella situationer, t.ex. för att hindra en snabb prisuppgång i samband med en devalvering eller för att hindra att tillfälliga internationella prisfluktuationer slår igenom i permanent höjda priser här hemma. Det förutsätter att prisstoppet finns som en metod att ta till i just sådana situationer. Därför bör det finnas en prisregleringslag, och det är också syftet med den proposition som lagts fram och som utskottet tillstyrker. Men mycket långvariga prisstopp har ju betydande nackdelar. De hindrar nya produkter att komma fram. Det måste finnas en betydande kontrollapparat för att hindra att produkterna försämras. Konkurrensen hindras. Dessutom finns det en stor risk för att prisstopp på vissa varor leder till att priserna ökar desto mera på andra varor. Det är också tveksamt om prisstopp har några långsiktiga positiva effekter på prisutvecklingen. När prisregleringskommittén blir färdig får vi väl veta mer om den saken. Det här är sagt under förutsättningen att vi inte, som vpk, vill ha en totalt reglerad ekonomi, där statliga organ bestämmer alla priser. Vill vi däremot ha en sådan total reglering lär effekten ganska snart bli att staten sköter all produktion, och då blir vi av med konkurrensen. Låt oss nu inte förväxla prisstopp med inflationsbekämpning. Prisstopp kan vara ett medel att ta till i samband med att vi försöker t.ex. förbättra kostnadsläget för svensk industri. Om exempelvis prisstopp är en förutsättning för en återhållsam avtalsuppgörelse, låt oss då införa prisstopp i samband med avtalsuppgörelsen. Inflationen måste vi bekämpa på annat sätt, därför att inflationen medför — precis som Arne Gadd sade — väldigt stora skadeverkningar. Den är ett hot mot solidariteten i samhället, den leder till mycket stora förmögenhetsöverföringar — överföringar som går till dem som redan är gynnade och från dem som är utsatta i dag. Dessutom leder inflationen till en helt irrationell användning av samhällsresurser. Inflationen måste vi bekämpa genom att försöka hålla nere kostnaderna. Det handlar om en rimlig avtalsuppgörelse, om att spara energi och om att få fram alternativa energikällor här hemma för att minska oljekostnadernas prispress uppåt. Det gäller att se till att vi får en inkomstskatt som inte leder till allt större kompensationskrav, och det är skälet till att vi har infört indexreglerade skatter. Och det gäller vidare att försöka hindra att vi får en efterfrågeinflation genom en överhettning här hemma. Det är ju också bakgrunden till de förslag som regeringen lade fram under det urtima riksmötet och som den lagt fram under detta riksmöte för att dra in köpkraft. Här är risken naturligtvis att köpkraftsindragningen blir för stor och att det orsakar arbetslöshet. Men skall vi bekämpa inflationen måste vi dra in köpkraft. När man lyssnar på Arne Gadd blir man litet förvånad, för han säger att inflationen leder till att det blir mindre produktivt sparande och till att folk i stället sparar i diamanter, konst o. d. Men socialdemokraterna går ju här i riksdagen emot de förslag som regeringen lagt fram för att göra produktivt sparande mera lönsamt och föra över pengar från just diamanter, konst, antikviteter och sådant där skräp — ja, antikviteter är ju inte alltid skräp, men jag tänker på medaljer och sådant skräp — till framför allt aktier och aktiefonder. Och socialdemokraterna har gått emot de indexreglerade skatteskalorna, som ju har varit ett väsentligt instrument att minska kompensationskraven i avtalsrörelserna och därmed begränsa inflationen. Socialdemokraterna har vidare sagt att vi måste ha en större stimulans av ekonomin än vad regeringen vill ha inför nästa år. Det är möjligt att det är riktigt, men det lär då inte leda till minskad inflation. Tvärtom tar man risken att dra på sig en långt större inflation än man annars skulle ha gjort. Nu handlar den här debatten om prisregleringslagen, och jag tror att man skall ha i minnet att den är ett mycket litet inslag i en antiinflationspolitik som har och måste ha större och viktigare ingredienser.
Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm säger att prisstopp kan fylla en funktion i vissa situationer — jag tror det var så han sade. Vi anser att Sverige just nu befinner sig i en sådan situation. När livsmedelspriserna höjs med 11 i ett svep är vi väl, om någonsin, i en situation då vi borde ta till vara de möjligheter som finns. Olle Wästberg sade också att vpk kräver totalt prisstopp på alla varor. Det är inte heller riktigt. Vad det nu gäller är nödvändighetsvarorna, de varor som vi måste ha för att överleva. Tvärtom har vi föreslagit att man skall beskatta vissa lyxvaror och en del onödiga prylar, som vi inte har någon användning för. Men vi tycker att det är ett osunt system att på maten lägga en extra skatt, som mervärdeskatten utgör, och att staten på det sättet genom kraftiga prishöjningar på just livsmedel skaffar sig extra inkomster. Maten är i dag den utgiftspost som känns tyngst för hushållen, och det är inte heller oviktigt för vårt hälsotillstånd vad vi äter. Vi borde i stället satsa på en bättre kostsammansättning, och det kan vi enligt min mening göra genom att styra inköpen. Det kan ske antingen genom subventioner på basmaten som hittills — där sortimentet kanske borde ses över — eller genom att man slopar mervärdeskatten på dessa varor. Det går, herr talman, inte att komma ifrån att slopandet av prisregleringen och de minskade livsmedelssubventionerna ingår i den omfördelningspolitik som genomsyrar regeringens förslag på skilda områden. Även jordbrukarna är oroade, och de har också sagt i denna fråga att minskade eller rent av slopade subventioner kännbart skulle minska standarden för de köpsvagaste kategorierna konsumenter och att det svenska krisläget kan förvärras genom en kortsynt matpolitik. Jordbruket har nämligen anpassat produktionen till det konsumtionsutrymme som har skapats genom subventionerna. En minskad köpkraft skulle då skapa arbetslöshet även inom jordbruket, och det är en politik som arbetarrörelsen inte ställer upp på.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

Jag sade mycket riktigt att prisreglering skall tillämpas i särskilda situationer, nämligen i sådana situationer när den kan göra nytta för att bekämpa inflationen —t.ex. för att under en kort period skära av utländska prisinfluenser eller för att vid en devalvering hindra en alltför snabb uppgång. Detta gäller alltså i vissa speciella situationer — inte när vi har en allmän prisuppgång på grund av andra faktorer. Arne Gadd tog upp indexregleringen av skatteskalan. Det är klart att om vi inte hade en indexreglerad skatteskala nu, så skulle vi i det här landet ha höjt progressiviteten år efter år. Men i och med att vi fått en indexreglerad skatteskala har progressiviteten trots allt kunnat hållas på ungefär samma nivå som förut — den hart.o.m. sänkts. Därmed minskar enskilda löntagares behov av att kompensera sig inte bara för inflationen utan också för den skatteökning som kommer av inflationen. Därför är den indexreglerade skatteskalan en del av en inflationsbekämpande politik.
Herr talman! Jag vill säga — men bara helt kort, eftersom det är en annan fråga vi diskuterar — att ett förstatligat näringsliv i ett kapitalistiskt samhälle, dvs. med ett sådant ekonomiskt system, inte är vpk:s målsättning. Vad vi är ute efter just nu är en styrning av produktionen och konsumtionen av livsnödvändiga varor, och det är någonting annat.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att snabbt ge kommunerna rätt att själva avgöra hur läromedelsresurserna skall disponeras. Frågan, som gäller ett eventuellt slopande av föreskrifter om gåvoläromedel, behandlades i läroplanspropositionen . Min företrädare anförde att hon för egen del ansåg att principen att eleven skall få behålla vissa läromedel som gåva borde bibehållas. Som Ylva Annerstedt själv påpekar har dock nu utredningen om läromedelsmarknaden i sitt slutbetänkande, Läromedlen i skolan , föreslagit att nuvarande föreskrifter om gåvoläromedel skall slopas. Utredningsförslaget remissbehandlas f. n. Remisstiden går ut den 1 februari 1981. De initiativ som Ylva Annerstedt efterlyser kommer inte att tas innan remissinstanserna redovisat sina synpunkter. Innan slutlig ställning tas i frågan kommer förslaget att beredas på sedvanligt sätt inom regeringskansliet. Därvid kommer förslaget att belysas ur såväl pedagogiska och sociala som ekonomiska aspekter. Den tidsplan som upprättats innebär att förslag från regeringens sida inte kommer att föreläggas riksdagen under innevarande riksmöte. Jag vill i sammanhanget upplysa om att ULÄ anger den 1 juli 1982 som tidpunkt för genomförande av sina förslag.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Mogård för svaret på min fråga. Det är synd att skolministern inte anser sig kunna ta något snabbare 5 initiativ för att förändra den här skolförordningen. Jag har dock förståelse för att remissinstansernas svar naturligtvis skall beaktas. Det förändrade arbetssätt med projektarbeten och ett fritt tillval som den nya läroplanen förutsätter kräver med nödvändighet att skolornas kollektiva läromedelssamlingar ökas ut och rustas upp. I Lgr 80 slås det fast att läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål. Att då hålla fast vid skolförordningens begrepp om centrala läromedel och att eleverna skall ha sådana som gåva är otidsenligt. Skolreformerna på senare år har dessutom inneburit att kommunerna fått ett allt större ansvar för skolan — och det med rätta. Det är då rimligt att kommunerna också får bestämma hur de vill disponera läromedelsresurserna. Det är möjligt att man finner det lämpligt att behålla gåvoläromedlen i något ämne. Jag skulle t.ex. kunna tänka mig att många elever skulle ha glädje av en svensk grammatik långt efter det att de har slutat skolan. Men då har kommunerna i alla fall fått väga behoven mot varandra och fattat beslut på grundval av sina egna överväganden. Undersökningar visar också att en relativt liten andel elever sparar eller tar fram sina gåvoläromedel efter kursens slut. De allt snävare ekonomiska ramarna gör det nödvändigt att vi undviker det som uppfattas som slöseri. På avslutningsdagarna i skolorna kan man se hur stora säckar snabbt fylls med de läromedel som eleverna kastar innan de går hem. Många föräldrar upplever detta som ett enormt slöseri med skattemedel. Ett sådant förfarande är inte heller precis ägnat att inge eleverna respekt för de läromedel som i skolan ställs till deras förfogande. Statsrådet avslutar sitt svar med att säga att eventuella åtgärder inte kan komma under innevarande riksmöte. Jag vill då påpeka hur viktigt det ändå är att ett beslut kommer snart, så att kommunerna kan ta hänsyn till detta vid budgetarbetet för nästa år. Jag skulle vilja att statsrådet, om möjligt, påskyndar beredningsarbetet.

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om jag delar de uppfattningar om bostadsbyggandet, bostadsbristen och boendekostnaderna som Lars Tobisson gav uttryck för i sitt anförande i riksdagsdebatten den 19-20 november om besparingar i statsverksamheten m.m. Det grundläggande målet för bostadspolitiken att alla människor skall ha tillgång till en sund, rymlig, välplanerad och ändamålsenligt utrustad bostad till ett rimligt pris står fast. Samhällets stöd till bostadsproduktionen och bostadskonsumtionen är omfattande. Stödet ges såväl inom bostadspolitikens som inom skattepolitikens ram. Jag vill stryka under vad jag tidigare i olika sammanhang har framhållit, nämligen att det inte är rimligt att räkna med väsentligt ökade subventioner i framtiden.
Beträffande bostadsbyggandet och efterfrågan på bostäder påstods att det tidigare rådde trångboddhet, men att det i dag rör sig om överefterfrågan, som drivits fram med hjälp av frikostiga subventioner från det allmänna.
Samtidigt finns det, som jag också har framhållit, anledning att fortlöpande överväga inriktningen av subventionerna med hänsyn till såväl de fördelningspolitiska som de bostadspolitiska effekterna och till de ekonomiska konsekvenserna för staten och kommunerna.
Vidare anfördes bl.a. att regeringen anser att subventioneringen av boendet måste minska. Den enskilde kommer då att få betala en större del av bostadskostnaderna direkt utan omvägen över skattsedeln.
Mot denna bakgrund har regeringen lagt fram förslag om minskade räntebidrag i äldre bostadsrättsoch småhus och ökade räntebidrag i nyproducerade hyresoch bostadsrättshus, samt om ändrade regler för villabeskattningen och realisationsbeskattningen. Genom bostadsbidragen mildras effekterna av ökade bostadskostnader för i första hand hushåll med lägre inkomster och stor försörjningsbörda. Att stödja dessa grupper kommer även i framtiden att vara vägledande när det gäller ändringar av bostadsbidragen. Regeringens förslag att förlänga de nuvarande möjligheterna att få underhållslån även under år 1981 syftar också till att begränsa genomslaget av ökade kostnader på hyran. De här redovisade, nu aktuella, konkreta åtgärderna från regeringens sida får utgöra svaret på Tore Claesons fråga om regeringens bostadspolitik.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga.

Han anförde också i det sammanhanget att regeringen anser att subventioneringen av boendet måste minska och att den enskilde kommer att få betala en större del av bostadskostnaden direkt utan omvägen över skattsedeln. Jag kan inte tolka de här uttalandena på annat sätt än att de innebär en förändring av inriktningen då det gäller regeringens bostadspolitik — om nu Lars Tobissons uppfattning också är regeringens, och det kunde man ganska klart läsa in i hans anförande. Det innebär i så fall en förändring av regeringens bostadspolitik beträffande både de senaste regeringsdeklarationerna och det som bostadsministern har gett uttryck åt i de bägge senaste budgetpropositionerna och i andra sammanhang.

Det gäller brister både beträffande bostadsbyggandets omfattning och beträffande dess inriktning, brister i form av orättvisor mellan olika boendeformer och brister som visar sig i skyhöga boendekostnader som blir allt högre. Det är helt klart att utan en annan inriktning och utan andra konkreta åtgärder än dem som hittills har föreslagits och redovisats av regeringen kommer vi inte att få den förändring som är nödvändig. Kvar står alltså frågan: Delar bostadsministern uppfattningarna beträffande bostadspolitiken såsom de kom till uttryck i Lars Tobissons anförande? Den frågan har bostadsministern inte gett något rakt svar på.
Herr talman! Jag tror att bostadspolitiken och politiken i övrigt lämpar sig väl för redovisning i t.ex. budgetpropositioner och att de inte nödvändigtvis behöver redovisas i allmänpolitiska debatter, som ju mera återspeglar vad som tidigare har lagts fram i dokument av olika slag. Jag har här redovisat regeringens nu aktuella åtgärder för att uppfylla målet för bostadspolitiken, vilket alltså står oförändrat fast. Tore Claeson har därmed fått underlag för att göra en bedömning av överensstämmelsen mellan regeringens faktiska politik och det som Lars Tobisson har sagt här i riksdagen. Jag anser, herr talman, att det inte är särskilt lämpligt att Tore Claeson och jag debatterar vad som sagts i ett anförande av en ledamot av denna kammare, när ledamoten själv inte får delta i denna debatt.

Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är olämpligt att diskutera en enskild ledamots anförande, när ledamoten inte har möjlighet att delta i debatten. Men det är inte detta min fråga gäller. Jag ställde frågan med utgångspunkt från att vederbörande ledamot faktiskt gav intrycket av att han talade för regeringen i det här anförandet, och han refererade också till regeringen i det. När man finner att det som anfördes knappast står i överensstämmelse med vad som tidigare har sagts bl.a. av bostadsministern då det gäller bostadsbristen och då det gäller boendekostnaderna, då är det faktiskt skäl i att ställa frågan och då finns det anledning att begära ett besked. Den här frågan rör självfallet inte bara mig personligen, utan den rör alla de bostadskonsumenter som är förtvivlade över att de inte har någon egen bostad, de tiotusentals människor bl.a. här i Stockholmsområdet som saknar egen bostad och de miljontals hyresgäster som har uppenbara problem med att klara de nya hyreshöjningar som de får vid årsskiftet. Man kan givetvis anföra att min fråga är ett torftigt underlag för att vi nu skall föra en bostadspolitisk debatt, men jag hoppas verkligen att bostadsministern kommer att få möjlighet att medverka i en sådan nästan gång det ges tillfälle i riksdagen och att vi då får utbyta synpunkter i de här frågorna. Vad som bl.a. behövs nu är naturligtvis ett nytt, långsiktigt bostadslånesystem för både nyproduktion och underhåll som bygger på principen om en omfördelning av kapitalkostnaderna över tiden och som täcker de faktiska produktionskostnaderna och på det sättet möjliggör rimliga hyror.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag är beredd medverka till att möjligheter skapas för etablering av privattandläkare i bristorter och om jag anser att ett samarbete mellan folktandvården och privattandläkarna bör stimuleras. På förslag av regeringen beslöt riksdagen för ett år sedan om förlängning t.o.m. år 1982 av den till tandvårdsförsäkringen knutna etableringsbegränsningen för privatpraktiserande tandläkare. De förlängda begränsningsreglerna syftar till att styra över nettotillskottet av nya tandläkare till folktandvården. Detta är nödvändigt för att den försenade utbyggnaden av folktandvården skall kunna fullföljas enligt tidigare fastlagda riktlinjer och folktandvården därmed skall kunna fullgöra sin lagstadgade vårdskyldighet för barn och ungdom. De regler som gäller fr.o.m. i år har också en ökad inriktning på att åstadkomma en bättre regional fördelning av tandläkarresurserna. Enligt lagbestämmelserna är det riksförsäkringsverket som har att löpande bedöma om det med hänsyn till folktandvårdens tandläkarbehov är möjligt att tillåta viss nyetablering av privatpraktiserande tandläkare. Till riksförsäkringsverket är knuten en rådgivande tandvårdsdelegation med representanter för socialstyrelsen, Landstingsförbundet samt tandläkaroch tandteknikerförbunden. Liksom inom andra vårdområden är ett väl fungerande samarbete mellan den offentliga vårdhuvudmannen och privatpraktikerna av stor betydelse. Utformningen av detta samarbete är en fråga som avgörs genom överenskommelser mellan de två vårdgivarkategorierna. Som jag nämnt gäller det här aktuella regelsystemet t.o.m. år 1982, då statsmakterna beräknas ha tagit ställning till de mera långsiktiga förslag som väntas från 1978 års tandvårdsutredning. Dessa utredningsförslag beräknas föreligga om något halvår. I avvaktan på utredningens redovisning och förslag anser jag det inte motiverat att vidta några åtgärder från regeringens sida på detta område.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

Samtidigt innebar införandet av den allmänna tandvårdsförsäkringen en starkt ökad efterfrågan på tandvård för vuxna. Eftersom antalet privattandläkare inte tillåts öka, har på många håll i landet uppkommit en uttalad brist på vårdresurser för vuxna. När t.ex. Östergötlands läns landsting 1975 fastställde den nu gällande tandvårdsplanen, beräknades folktandvården, fullt utbyggd, ge tandvård åt ca 35 96 av den vuxna befolkningen. I dag svarar folktandvården för mindre än 20 26 av vuxentandvården. Även om nu påbörjad och planerad utbyggnad av folktandvården kan väntas ge vissa positiva effekter, finns det på många håll i landet ett så stort uppdämt behov av vuxentandvård att det inte är realistiskt att tro att folktandvården klarar detta inom överskådlig tid. Mot detta skall alltså ställas dels det faktum att landstingen befinner sig i en mycket besvärlig ekonomisk situation och måste begränsa sin volymökning, dels att tillgången på tandläkare stadigt förbättras, dels faktumet att folktandvården i dag på vissa håll har många sökande till sina vakanta tjänster samtidigt som vi har nyetableringsstopp för privattandläkare. Alla dessa skäl tycker jag talar för att förutsättningar borde finnas för lättnader när det gäller privatetablering för tandläkare. Men jag vill dock med skärpa understryka tre saker: etableringsbegränsningen bör finnas kvar, lättnaderna skall avse etablering på bristorter och det skall fortfarande vara förbjudet att köpa en praktik i en bristort och flytta den till storstadskommunerna. Det är också viktigt att en samordning kommer till stånd — om den inte redan finns, vilket är fallet på flera orter — mellan privattandläkare och folktandvården. För att hindra överetablering kan man komma överens om en fördelning av arbetet. I orter där folktandvården inte räcker till kan landstingen leja ut delar av barnoch ungdomstandvården till villiga privattandläkare hellre än att vänta på att folktandvården hinner byggas ut. Norrköping har privattandläkarna gått ut med ett erbjudande att ta hand om ungdomar mellan 17 och 19 år som lämnat folktandvården men som står utanför vuxentandvården, en väg som jag tycker verkar riktig. Min slutsats är: Lätta på nyetableringsstoppet för privattandläkare i bristorter och ta vara på den resurs som privattandläkarna utgör och kan utgöra. Socialministern säger i sitt svar kategoriskt nej till att nu vidta några åtgärder, men jag vill än en gång fråga: Kan man verkligen inte räkna med någon lättnad i nyetableringsstoppet före år 1983?

Herr talman! Det är ett faktiskt förhållande att vi har regional obalans när det gäller tillgången på tandvård, och det är mycket besvärande, inte minst för de vuxna. De etableringsbegränsningar som nu finns syftar till att råda bot på dessa problem. Genom särskilda regler har vidare föreskrivits att tandläkare som övertagit ett etableringstillstånd utanför storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö får bedriva sin verksamhet endast på den ort där den tidigare verksamheten bedrivits. Storstadsregionerna är ju relativt väl försörjda när det gäller tandvården. Det är därför ingenting som hindrar att tandläkare som är etablerade i de regionerna flyttar sin verksamhet till en annan ort, där tillgången på tandvård är sämre. Jag vill också understryka, med anledning av Anna Wohlin-Anderssons senaste fråga, att det är riksförsäkringsverket som har att utfärda tillämpningsföreskrifter angående etableringsreglerna. I den proposition som behandlades häromåret, alltså proposition 1979/80:29, förordades årliga omprövningar av bestämmelserna för att man skulle kunna anpassa dem till den verkliga utvecklingen på området. Det är alltså riksförsäkringsverket obetaget att göra en anpassning. Och i samarbete med socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet när det gäller vård och omsorg — i det här fallet tandvård — anpassar riksförsäkringsverket sina etableringsbestämmelser till utvecklingen på det här området. Jag vill också understryka att riksdagen, när den 1979 behandlade propositionen på grundval av ett delbetänkande från tandvårdsutredningen, var enig om att det var nödvändigt att ha kvar etableringsbegränsningarna fram till 1982 — därför att man vill komma till rätta med den regionala obalans som finns.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för detta kompletterande svar, som ger en öppning i vår diskussion. Samtidigt vill jag passa på att säga några ord om en av de bristorter jag talar om, nämligen Motala i Östergötlands län. Där är tandvårdssituationen mycket otillfredsställande. När den nu planerade och påbörjade utbyggnaden av folktandvården ger effekt kommer situationen att bli bättre för barn och ungdomar, men det kommer fortfarande att vara en mycket allvarlig brist på vuxentandvård. Det beror på att några privattandläkare flyttat från orten och då tagit sina etableringstillstånd med sig. De har således ej kunnat ersättas med andra privattandläkare. Vid landstingsmötet i mitt hemlän i förra veckan var nästan alla partier överens om att en ökning av antalet privattandläkare i Motala torde behövas för att privattandvården skall kunna svara för sin del av vuxentandvården. Det är bl.a. till en sådan ort som Motala som jag menar att tillstånd till nyetablering borde kunna ges — och ges snart. Jag vill ge ytterligare exempel som visar att det finns brister i den nuvarande beslutsordningen. Två makar har var sin praktik i samma våning. De börjar bli till åren och vill trappa ner. Deras barn är utbildad tandläkare och vill gärna hjälpa dem i deras praktik, men enligt uppgift går inte det därför att det betyder nyetablering — och det har vi stopp för.
Herr talman! Jag vill understryka det som Anna Wohlin-Andersson tog uppisitt anförande om nödvändigheten av samarbete mellan folktandvården och privattandvården. Sådant samarbete förekommer, men omfattningen är dess värre olika i olika delar av landet. Det finns dock goda exempel på vårdavtal mellan de båda vårdgivarkategorierna inom barnoch ungdomstandvården. Vidare är samarbete vanligt när det gäller t.ex. jourtandvård. Det är, som sagt, oerhört betydelsefullt att man på bristorterna har ett mycket nära och förtroendefullt samarbete mellan privatpraktikerna och folktandvården för att undvika sådana förhållanden som Anna Wobhlin Andersson har refererat till. Detta är frågor som följs med stor uppmärksamhet från riksförsäkringsverkets och socialstyrelsens sida, och vi håller oss på socialdepartementet naturligtvis också hela tiden underrättade om tillgången på tandläkare och fördelningen i landet av tandläkarna. En god tandvård är ju en mycket viktig grund för hälsan hos individen.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig vilka arbetsmarknadsoch regionalpolitiska åtgärder regeringen ämnar vidtaga för att begränsa de samhällsekonomiska konsekvenserna för de drabbade industriorterna Fagersta, Norberg, Surahammar och Hallstahammar. Industriministern har här i kammaren den 7 november i år i svar på interpellationer och en fråga om stålindustripolitiken redovisat förutsättningarna för regionalpolitiska åtgärder i de berörda orterna i Bergslagen. Jag skall här bara erinra om att såväl Norberg som Fagersta är stödområdesorter för vilka gäller de regler om regionalpolitiskt stöd som riksdagen har lagt fast. De arbetsmarknadspolitiska insatserna inriktas f. n. i första hand på att tillgodose den efterfrågan på arbetskraft som trots allt finns i landet. Det åstadkoms främst genom en effektiv förmedlingsverksamhet. Vid nedläggningar eller stora personalinskränkningar vid större företag placeras vanligen en särskild förmedlingsstyrka vid företaget redan när varsel lämnas. Det gäller att så snabbt som möjligt lösa sysselsättningsproblemen för de Enligt vad jag inhämtat från länsarbetsnämnden i Västmanlands län har vid Spännarhyttan inrättats en särskild arbetsförmedling. När det är klarlagt vilka som kommer att varslas om uppsägningar vid Surahammars Bruk kommer nämnden att även där gå in med arbetsförmedlare i företaget. När det gäller Hallstahammar och Fagersta föreligger inga varsel om uppsäg ningar. Härutöver blir självfallet övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, främst arbetsmarknadsutbildning, aktuella för att bemästra svårigheterna på arbetsmarknaden.

Herr talman! Thure Jadestig, som har ställt frågan, är tyvärr förhindrad att i dag närvara i riksdagen. Han har bett mig mottaga svaret. Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, samtidigt som jag beklagar att inte regionalpolitiken också handhas av arbetsmarknadsdepartementet. Jag anser att det är mycket svårt att diskutera dessa frågor isolerade från varandra. Låt mig inledningsvis notera att vi anser att den industripolitiska krissituation som i dag är ett faktum egentligen måste lösas med industripolitik och med siktet inställt på ett längre perspektiv än vad som är möjligt inom arbetsmarknadspolitikens ram. Vi har från vårt läns sida försökt få till stånd en dialog med industriministern. Vi hade också velat få till stånd en öppen dialog även utifrån våra regionalpolitiska utgångspunkter. Den fackliga rörelsen känner sig överkörd, och de kommunala instanserna har kunnat konstatera att informationsflödet från industridepartementet varit mycket begränsat. Vi anser oss ha starka skäl att konstatera att det i dag saknas en samhällelig målinriktad industripolitik. Man förlitar sig från regeringens sida helt på den krisberörda industrins förmåga att själv lösa krisproblem. Resultatet av den filosofin känner vi till. Det innebär nedläggningar. Det innebär ökad arbetslöshet, med drastiska förändringar för de drabbade människorna och deras familjer. Samhället ställer sig passivt vid sidan om — ett förhållande som vi alltid starkt har kritiserat. Det är mot bakgrund av denna situation som vi nu måste se dagens frågeställning. Kommunerna utefter Kolbäcksdalen, dvs. Norberg, Fagersta, Surahammar och Hallstahammar, ser med oro hur sysselsättningsfrågorna skapar en obalans i kommunen och även i hela regionen. Att värna om medborgarnas rätt till arbete är ett måste. Sviktar industrisysselsättningen, blir det mycket besvärligt för i och för sig mycket känsliga orter, inte minst på grund av det ensidiga näringslivet i de kommuner det gäller. De är oftast beroende av ett enda företag. För dagen är det just dessa företag som står inför dramatiska nedläggningar eller mycket stora neddragningar. Vad kan då åstadkommas via arbetsmarknadsoch regionalpolitiken? Naturligtvis är det ingen som önskar någon kortsiktig lösning, t.ex. via arbetslöshet eller en politik som leder till utflyttning från de berörda orterna. Kravet är helt klart: man vill ha sina sysselsättningar kvar inom orten eller inom den naturliga regionens arbetsmarknad. Jag skulle vilja ta upp vad industriministern sade vid en interpellations debatt för ungefär en månad sedan, men eftersom min taletid är slut ber jag att få återkomma.
Herr talman! Karl-Gustaf Mathsson säger att de här problemen i Bergslagen borde lösas med industripolitiska medel. Det är klart att så långt som det är möjligt skall de stödinsatser användas som kan innebära att företagen omstruktureras till att bli lönsamma och kunna ge trygga jobb igen. Men jag har en litet högre tanke om de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska medlen än vad Karl-Gustaf Mathsson kanske har. Det gäller nämligen att se till att de som inte kan behålla sitt arbete ges möjlighet att ta till vara andra arbetstillfällen. Detta kan ske genom en effektiv arbetsförmedling, genom att ge annan utbildning och genom att ge stöd till företag som kan utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Därför tror jag att man med en kombination av arbetsmarknadspolitiska och regionalpoliltiska medel på sikt skall kunna komma till rätta med de problem som finns inom Bergslagen. Vi är av samma mening, nämligen att dessa problem nu har summerats till mycket betydande bekymmer. När det gäller påståendet om att man skulle känna sig överkörd beklagar jag naturligtvis om man känner det så. Jag vet ju bara — jag kan upprepa det — att industriministern har haft överläggningar inte bara med företagen, utan också med de berörda kommunerna och de fackliga organisationerna. Överläggningarna har resulterat i att bl.a. ASEA har sagt sig kunna garantera sysselsättning inom koncernen för alla berörda.
Herr talman! Det svar som vi nu har fått från arbetsmarknadsministern saknar, som jag ser det, helt förslag till konkreta handlingslinjer, och det är På intet sätt i överensstämmelse med de garantier som Nils Åsling lämnade här i kammaren för ungefär en månad sedan. Han sade då att han skulle verka för att tillföra Norberg ett nytt tillskott av arbetstillfällen, som motsvarade vad som skulle försvinna därifrån i händelse av en nedläggning i Spännarhyttan. Sedan hänvisar arbetsmarknadsministern till att Fagerstaregionen finns inom stödområdets gränser. Ja, visst gör den det, men den ligger i stödområde 2, och stödåtgärderna har hittills visat sig helt verkningslösa. Hur ställer sig arbetsmarknadsministern och regeringen till det krav som länsstyrelsen har framställt om att den här regionen skulle bli uppflyttad till stödområde 4, vilket kanske skulle kunna ge litet större möjligheter regionalpolitiskt? Arbetsmarknadsministern hänvisar i sitt svar också till att insatserna i första hand skall inriktas på att tillgodose den efterfrågan på arbetskraft som trots allt finns i landet i övrigt. Men vad innebär det, om inte att flyttlassen skall börja gå igen? Det här svaret är inte alls i överensstämmelse med de garantier som Nils Åsling lämnat till fackföreningsfolket och de kommuner som har drabbats.
Herr talman! Det är ju så att vi i dag inte har alla korten på bordet när det gäller utvecklingen i de här berörda orterna. ASEA har aviserat att man den 18 december skall ge besked om hur företaget kan lösa de problem som rör Spännarhyttan och vilka arbetstillfällen som kan erbjudas de människor som där berörs. Vidare pågår kontakter mellan Hallstahammar och Lesjöfors. Vi vet ännu inte vad de resulterar i, och det är inte möjligt att hantera den här frågan dessförinnan. Beredskapen för att hjälpa de berörda människorna är hög. Det finns efterfrågan på arbetskraft också i Västmanlands län. Länsarbetsnämnden redovisar att Metallverken behöver rekrytera 230 personer t.o.m. halvårsskiftet 1981. Det är möjligt att en hel del av dem som kan komma i fråga från de andra företagen behöver kompletterande utbildning för de här arbetsuppgifterna, och det är då i första hand arbetsmarknadsutbildningens uppgift att lösa den frågan.
Herr talman! Det är besynnerligt att regeringen inte har korten på bordet. Den här situationen har ju varit känd för regeringen länge. Jag tycker också att arbetsmarknadsministern kunde säga någonting om hur regeringen ställer sig till den kravlista som länsstyrelsen har lagt fram för regeringen och som regeringen känt till under mycket lång tid. Arbetsmarknadsministern hänvisar vidare till lediga jobb på Metallverken. Får jag då fråga arbetsmarknadsministern: Hur långt dagligt pendlingsavstånd anser arbetsmarknadsministern vara möjligt? Jag kan upplysa om att det från Norberg till Västerås är 7 mil. Det blir alltså en daglig pendling på mellan 14 och 15 mil.
Herr talman! Herr Mathsson ställer ständigt nya frågor, och alla kan inte besvaras i den här debatten. Den kravlista som lämnats in från länsstyrelsen bereds nu i vanlig ordning, och svar kommer att redovisas i ett sammanhang. Både de frågor som gäller pendlingsavstånd och stödområde har tagits upp här i riksdagen via regionalpolitiska propositioner, och så kommer att ske även i fortsättningen. När det gäller stödområdesindelningen får regeringen samordna de olika krav som finns i landet och sedan återkomma till riksdagen i den frågan. Det gäller att vi har den beredskap som behövs för att möta problem som uppkommer på arbetsmarknaden. Jag anser att vi har det genom de resurser som vi ställt till förfogande. Sedan är det de regionala organens uppgift att att främja sysselsättningen i Västerbotten hantera de enskilda problemen — det kan vi inte göra centralt. Detta är alltså i första hand länsarbetsnämndens uppgift.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om regeringen är beredd att sätta in särskilda medel i beredskapsarbeten på vägar för att hjälpa upp sysselsättningen i Västerbotten under det kommande vinterhalvåret. Västerbotten har ett besvärligt arbetsmarknadsläge. Arbetslösheten i länet ligger på en relativt hög nivå. Stora skillnader finns dock inom länet mellan t.ex. inland och kustbygd. En rad åtgärder har vidtagits för att stärka sysselsättningen i länet. Till stöd för inlandet har bl.a. dets.k. Vindelälvspaketet presenterats. Med hjälp av dessa medel upprustas nu bl.a. vägen mellan Ammarnäs och Sorsele. Innevarande budgetår har länet tilldelats 117 milj.kr. för beredskapsarbeten. Slutligen vill jag erinra om att arbetsmarknadsstyrelsen fördelar de medel som anvisas till beredskapsarbeten mellan länen. Inom regeringskansliet bereds nu en framställning från AMS om ytterligare medel till sådana arbeten.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tolkar svaret så att det finns vissa förhoppningar för Västerbotten att få hjälp i form av beredskapsarbeten under den kommande vintern. Jag förutsätter nämligen att Västerbotten blir ihågkommet när man skall fördela de tilläggsmedel som AMS beräknas få. Jag behöver väl inte påpeka för arbetsmarknadsministern att Västerbotten är speciellt illa ute då det gäller sysselsättningen — det finns ju redovisat i svaret. Men jag vill poängtera att det är vissa kommuner som har det särskilt svårt, och det är inlandskommunerna, exempelvis Norsjö, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Där räknar man med att arbetslösheten den kommande vintern blir över 6 90 —i vissa fall uppåt 8 70. Det är en väldigt hög arbetslöshetssiffra. Särskilt svårt har byggnadsoch anläggningsarbetarna i det här området. Det är speciellt stor brist på den typen av arbeten. Det skulle bli till mycket stor lättnad om man kunde få i gång mera arbeten just på vägarna. Västerbotten tillhör de områden som har det största antalet grusvägar i landet, och här behövs verkligen en upprustning. Det skulle också vara en lättnad för den grupp av småföretag som representeras av lastbilsåkare och schaktentreprenörer om man kunde få dessa tilläggsarbeten på vägarna. Lastbilsåkarna i Västerbotten har 350 s.k. tippbilar registrerade. Från lastbilscentralen i länet har man sagt att man bara har jobb för ca 100 av dessa. Det är därför något av en ekonomisk katastrof som hotar denna yrkeskategori. Vi i Västerbotten har förhoppningar på arbetsmarknadsministern i detta fall, och jag hoppas att vi inte behöver bli besvikna.
Herr talman! Det är riktigt att arbetslösheten bland byggoch anläggningsarbetare nu stiger inför vintern. Det är i och för sig en normal säsonguppgång, men den drabbar väldigt olika. Och vi skall självfallet göra vad vi kan för att den skall bli så låg som möjligt. Jag erinrar Rune Ångström om att det i Västerbotten ändå har kommit i gång några byggen med hjälp av statliga medel — en skola i Saxnäs i Vilhelmina och som jag nämnde byggs också Ammarnäsvägen. Den framställning som vi nyligen har fått från AMS om tillskott till beredskapsarbeten skall nu snabbehandlas i regeringskansliet, och AMS får sedan i vanlig ordning fördela eventuella extra resurser. Som vanligt kommer naturligtvis då de län i första hand som har det särskilt svårt.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningar som arbetsmarknadsministern lämnade. De arbeten som arbetsmarknadsministern nämnde, upprustningen av Ammarnäsvägen och byggandet av skolan, är inräknade i prognoserna. Trots dessa arbeten är arbetslöshetssiffrorna så höga som jag angav i mitt anförande. Det finns emellertid anledning att betona att just vägarbetena har stor betydelse för vårt område. Kommunikationerna är viktiga för en aktiv lokaliseringspolitik, och vägarbeten har visat sig ha en genererande verkan på sysselsättningen.

Herr talman! Karl Erik Eriksson har frågat statsrådet Mogård om hon kommer att medverka till att utbyggnaden av Taserudsskolan i Arvika kan fullföljas enligt de ursprungliga planerna. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Planerna på en integrering av gymnasieskola, vårdskola, arbetsmarknadsutbildning och särskola i Arvika går som Karl Erik Eriksson vet fem år tillbaka i tiden. Skolöverstyrelsen fastställde redan år 1976 ett kursprogram för arbetsmarknadsutbildning och gjorde därefter en lokal behovsprövning för en kapacitet av 112 elevplatser. I februari 1979 begärde SÖ en skissgranskning och godkände därmed ritningarna för hela skolan. Något avtal mellan Arvika kommun och SÖ vad avser AMU-delen upprättades emellertid inte. För nyoch ombyggnad av gymnasieskolan har SÖ tilldelat Arvika kommun statsbidrag md 5 988 000 kr. och Värmlands läns landstingskommun har likaså tilldelats statsbidrag med 1252 300 kr. för nybyggnad av lokaler för vårdutbildning och särskola med yrkesträning. Arvika kommun har ansökt om att som kommunalt beredskapsarbete få uppföra den del av projektet som avser AMU:s lokaler. Länsarbetsnämnden har behandlat ansökan i plenum den 22 maj i år och med tillstyrkan översänt ärendet till arbetsmarknadsstyrelsen. AMS har för sin handläggning av detta ärende begärt SÖ:s synpunkter på utbyggnaden för AMU:s del, och överläggningar pågår mellan företrädare för Arvika kommun, AMS och SÖ om den framtida utbyggnaden av Taserudsskolan och behovet av lokaler för AMU i Arvika. Eftersom ärendet är under prövning hos berörda myndigheter är jag f. n. inte beredd att uttala mig i frågan.
Herr talman! Det är helt riktigt, som Ingemar Eliasson säger, att det pågått förhandlingar och förberedelser länge beträffande detta projekt. Jag kan också tala om att det inom vissa lärargrupper i Arvika rådde tveksamhet till om det var riktigt att sammanbaka fyra olika utbildningar i samma byggnad.

Jag nämner detta därför att Arvika kommun var angelägen om att arbetsmarknadsutbildningen skulle få nya lokaler. Det är alldeles självklart att en kommun är beroende av en sådan verksamhet som AMU innebär, och därför gick man önskemålen till mötes. Jag vill med det här säga att det enligt min uppfattning var ett beställningsjobb som kommunen utförde. Det finns också rader av citat från skolöverstyrelsens generaldirektör, AMS-folk och andra som visar hur intresserad man var att få till stånd just en integrering. Enligt anteckningar från ett samråd med länsarbetsnämnden i maj 1979 satte man i gång med pålning för bygget i dess helhet. Den bild som nu visas på kammarens bildskärm ger en uppfattning om hur bygget ser ut i dag. Man har i AMU-delen investerat ungefär 2,5-3 miljoner genom pålning och genom omdisponeringar i enlighet med vad jag citerade ur SÖ:s skrivelse. Dessutom har huvudentreprenören lagt ut bygget i dess helhet. Jag tackar Ingemar Eliasson för svaret, och jag är medveten om att det är svårt att lämna ett klart besked. Just nu i eftermiddag sitter AMS, SÖ och kommunens folk och diskuterar detta projekt. Ytterst hänger det på vilken omfattning arbetsmarknadsutbildningen kommer att få i framtiden. Just för det här projektet vore det värdefullt om arbetsmarknadsministern kunde ge en bedömning av den kommande omfattningen av arbetsmarknadsutbildningen.
Herr talman! Projektet vid Taserudsskolan är intressant — jag vill gärna bekräfta det — just genom den samverkan mellan olika utbildningsformer som det är tänkt att ge möjlighet till. Det är därför beklagligt att man hamnat i den aktuella situationen. Jag förstår verkligen de problem som det förorsakar för både kommunen och andra inblandade parter. Samtidigt måste man ha förståelse för de ansvariga myndigheterna, som tar på allvar våra krav på att se över kostnadsutvecklingen. Just inom arbetsmarknadsutbildningen har den varit mycket oroande. I de kalkyler som man nu kan redovisa för den aktuella etappen är hyreskostnaderna tredubbelt höga jämfört med de ursprungliga beräkningarna. Det är klart att man i en sådan situation måste se på frågan ytterligare en gång. Jag hoppas att den överläggning som Karl Erik Eriksson hänvisade till och som pågår i dag mellan myndigheter och kommun skall ge klarhet i den här frågan. När det sedan gäller den mer allmänna frågan om arbetsmarknadsutbildningen har jag tidigare redovisat att det nu är angeläget att den kan utvidgas. Av en ren händelse är det så att man just i dag inviger ett nytt AMU-center i Karlstad. Det visar ju att man vill expandera i Värmland för att klara ett större behov.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för detta besked. Jag tror att det är mycket värdefullt att vi fått det klara beskedet att arbetsmarknadsutbildningen kommer att expandera i Värmland. Det talar ju också för att det nu aktuella bygget fullföljs helt enligt planerna. Ingemar Eliasson sade att verksamheten har blivit dyrare än planerat. Det är riktigt, men skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen har hela tiden varit underrättade om prisförändringarna. Fördyringen kommer alltså inte på något sätt som en överraskning för berörda myndigheter. Till vad jag sade tidigare om det konkreta projektet vill jag foga att det är dubbelt beklagligt om det nu skulle bli tveksamhet och dröjsmål. Alla underentreprenörer har nämligen räknat med att hela bygget skall fullföljas. De har på anvisning av arkitekten köpt upp speciellt material för bygget, även för AMU-delen. Därför hoppas jag att de pågående förhandlingarna efter invigningen i Karlstad skall leda fram till ett lyckligt resultat.
Herr talman! Vi känner ju alla till sysselsättningsläget i Värmland och vet att det är mycket dystert. Det finns därför skäl att tillvarata de möjligheter till arbetsmarknadsutbildning som finns. Jag vill gärna säga att såvitt jag förstår finns också ett behov att varaktigt i Arvikaregionen kunna bedriva arbetsmarknadsutbildning. Men med hänsyn till att just den här speciella frågan är under prövning av myndigheterna kan jag inte ge ett preciserat svar på den fråga som Karl Erik Eriksson ställt.
Herr talman! Jag har förståelse för det. Jag vill bara uttrycka det önskemålet att de representanter som just nu förhandlar i Arvika är besjälade av samma positiva inställning som arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Under p. 6 i betänkandet beträffande översyn av JO-ämbetet föreligger ett särskilt yttrande som jag skall be att få markera. Det är inte bara en del av oss i detta hus som är oroade av JO-ämbetets låt oss kalla det för fall, utan många medborgare delar denna oro. Så sent som i söndags, den 30 november, kom detta till uttryck i en ledare i Dagens Nyheter, som jag skall be att få citera, då den väl täcker min och min medmotionärs synpunkter. Under rubriken ”Den maktlöse JO” läser man sålunda: ”Intresset utomlands för JO-ämbetet är stort, hävdar JO i sin ämbetsberättelse, som nyligen behandlades i riksdagen. Men JO säger försiktigtvis inget om att intresset inom landet blivit desto mindre. Ändå hyser många — både jurister och vanliga medborgare — uppfattningen att JO:s roll försvagats betänkligt. Regeringsrådet Gustaf Petrén kritiserade nyligen JO hårt på DN-debatt och menade att anledningen till ämbetets förfall är bristen på maktmedel men också oviljan att bruka de få medel som står till förfogande. Av förra årets 3 000 anmälningar fann JO anledning till åtal i tre fall, av vilka ett senare lades ned. I tre fall gjordes anmälan till disciplinär påföljd. I övrigt inskränkte sig JO:s ingripanden till kritiska förmaningar, som gjordes i drygt tio procent av fallen. Nyutnämnde JO-n Tor Sverne hävdade i ett försvar för ämbetet i radioekots morgonprogram häromdagen att JO spelar en viktig roll, bla genom den uppmärksamhet verksamheten ges i massmedierna. Men den uppmärksamheten bidrar förmodligen snarare till att undergräva förtroendet: i nio fall av tio lämnas ju uppgiften att JO inte funnit anledning till åtgärd. När ämbetsmannaansvaret avskaffades av riksdagen 1975 beskars JO:s makt genom att möjligheten att väcka åtal begränsades kraftigt. Därmed minskade också respekten för JO i förvaltning och myndigheter. Regeringen har beslutat tillsätta den s k tjänsteansvarskommittén för att utreda frågan på nytt. Riksdagen anser tydligen därmed att man kan skjuta på frågan om JO:s verksamhet. Nyligen avstyrkte konstitutionsutskottet en motion om översyn av JO-ämbetet med motiveringen att man inte vill föregripa kommitténs arbete. Men kommitténs arbete kan ta många år och får inte hindra diskussionen om hur JO kan reformeras så att befogenheterna blir rimliga och förtroendet återställt. Om JO i dag slår fast att ett beslut, t ex i ett skatteärende, är felaktigt innebär det inte att beslutet upphävs eller omprövas. Ett sådant system kan ur den enskildes synvinkel knappast te sig rimligt eller meningsfullt.” Den här ledaren i DN var signerad CS. I den apostroferade motionen 1979 80:20, nämligen att en översyn av JO-ämbetet finge anstå tills utvärderingen av ämbetsreformen påbörjats. Denna utvärdering har vid det här laget inte endast påbörjats utan därtill pågått i snart ett år. Dock kommer tjänsteansvarskommittén enligt vad som inhämtats att tidigast om ytterligare ca två år framlägga betänkande angående de frågor om JO:s befogenheter etc. som tagits upp i motionen. Att nu ställa frågorna om t.ex. JO:s möjligheter att ingripa till den enskildes förmån på framtiden intill dess utredningsarbetet alltså slutförts synes oss mycket olyckligt. Därför hade det varit högst lämpligt att för tids vinnande uppdra åt talmanskonferensen att tillsätta en särskild utredning i motionens syfte. Herr talman! Vår motion har avstyrkts av utskottet. Eftersom ingen reservation föreligger i utskottet har jag med detta endast velat knyta an till det särskilda yttrandet för att markera vår uppfattning. Följaktligen har jag inget yrkande.
Herr talman! Jan Prytz har talat om JO-ämbetet. Om detta kan det naturligtvis finnas en hel del att säga liksom om rättsövervakningen i allmänhet. Sådana debatter har vi också med jämna mellanrum haft här i kammaren. I det anförande Jan Prytz höll, fanns mycket som jag inte har anledning att polemisera mot. Vi är ense om att JO-ämbetet är viktigt som en särskild instans för medborgare som tycker att de blivit felbehandlade på något sätt och att ombudsmännen helt allmänt har en betydelsefull uppgift som övervakare av rättssäkerhet och rättstillämpning. Vi är också ense om att de skall ha goda möjligheter att fullgöra sina viktiga uppgifter. Sedan fanns det i Jan Prytz anförande några inslag som jag ställer mig frågande till. Han klagade över att JO inte så ofta åtalar och att JO lämnar en hel del anmärkningar utan åtgärd. Sådana saker är svåra att diskutera utan att ha några konkreta fall att ta upp till belysning. Jan Prytz har inte anfört några sådana konkreta fall. Men andemeningen i hans anförande var att JO på det sättet skulle ha gjort sig skyldig till något slags försummelse. Om JO, efter att ha undersökt en sak, har kommit fram till att det beteende som har klandrats inte ger anledning till något ingripande har jag svårt att se att JO ändå borde göra ett sådant ingripande. JO måste ju ändå besluta i enlighet med vad han tycker är rimligt på grundval av det material som föreligger. Sedan hade Jan Prytz några funderingar om att JO skulle kunna sätta ett annat konkret beslut i stället för det som fattats i förvaltning eller domstolar. Det är en uppfattning som jag inte tidigare hört föras till torgs. Det skulle innebära att man inrättar ytterligare en rättsinstans över dem vi redan har. Det skulle i så fall gälla hela domstolsväsendet, och det innebär att om man är missnöjd med högsta domstolens dom skulle man kunna gå till JO som kunde döma på ett annat sätt. Jag är säker på att det inte är en rimlig ordning. Det innebär ju bara att vi inför en ny instans över högsta domstolen. Det verkar varje fall vid ett första åhörande vara ett ganska dåligt genomtänkt förslag. Nu är det ju så, som Jan Prytz framhöll, att moderaterna i utskottet inte har avgivit någon reservation, och det särskilda yttrandet säger ingenting utöver vad utskottet självt framhåller. Orsaken till att utskottet enhälligt har avstyrkt Jan Prytz och Allan Ekströms motion om utredning av JO-ämbetet är att utskottet inte har kunnat finna att det just nu finns särskilt mycket att utreda utöver vad som redan är under utredning. Det är konstitutionsutskottet som får skriva direktiv i det här fallet. För att kunna göra det är det bra om vi vet vad som skall stå i direktiven. Det har inte Jan Prytz talat om. De frågor som moderaterna särskilt nämner i sitt särskilda yttrande är redan under utredning i tjänsteansvarskommittén. Att — som motionärerna önskade — ha två kommittéer som parallellt grubblar över samma sak kan inte vara en särskilt rationell användning av utredningsväsendet.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
Herr talman! Jag skulle tro att konstitutionsutskottets ordförande och jag är rätt ense, och moderaterna är i stort sett ense med övriga partier. De anmärkningar som gjordes på mitt anförande gällde faktiskt vad jag direkt citerade ur Dagens Nyheter. Jag kan ju inte ge mig till att ändra i ett citat. Det var naturligtvis riktigt som utskottsordföranden sade. Vad vi framför allt har påtalat är bristen på möjligheter till sanktion i JO-ämbetet. Jag kan inte trots argumentationen inse att man inte skulle kunna ha en speciell utredning på denna punkt. Det är ju det som vi framhöll i vårt särskilda yttrande. Det finns väl knappast mer att tillägga.
Herr talman! Möjligheterna till sanktioner sammanhänger ju i hög utsträckning med utformningen av ämbetsansvaret. Just den frågan är föremål för utredning i tjänsteansvarskommittén, och jag har fortfarande svårt att inse vad man skulle vinna med att ha två kommittéer som samtidigt söker hitta nya lösningar på samma problem.

Herr talman! Under det senaste året har vi i Sverige haft fler uppmärksammade fall där utländska företag har agerat på ett sätt som inte har varit i enlighet med de regler i umgänget mellan olika parter på arbetsmarknaden som vi har vant oss vid i vårt land. Jag tänker då bl.a. på det som försiggick i samband med nedläggningen av Goodyears Norrköpingsfabrik och den utflyttning av verksamheten som har påtalats och som sker från det av utländska intressen uppköpta Helsingborgsföretaget Viggo. Vad som där har skett understryker vikten av att vi nu måste få fram en lagstiftning som ger bättre möjligheter att komma till tals med utländska företag i Sverige. En offentlig utredning har arbetat med dessa frågor, och den blev klar för över två år sedan, men regeringen har ännu inte agerat. Från socialdemokratiskt håll anser vi att regeringen nu snarast bör lägga fram förslag som skärper kontrollen över utlandsägda multinationella företags uppköp och verksamhet i Sverige. En sådan kontroll innebär inte att de utländska företagen skulle diskrimineras i förhållande till de svenska. Den socialdemokratiska reservationen åsyftar i själva verket likställdhet i fråga om förpliktelser, ett krav på konkurrens på lika villkor mellan utländska och svenska företag, om man så vill. Ett utlandsägt företag har nämligen, allmänt sett, en klart starkare ställning gentemot samhället och de anställda än de inhemska företagen. Det finns flera klara anledningar. Det grundläggande, och det avgörande, är naturligtvis att moderbolaget i ett utlandsägt företag där de avgörande besluten fattas finns i utlandet. Dessutom har de multinationella företagen verksamhet i flera länder, och man har ofta en dubblerad produktion. Det innebär att samhälle och anställda har en betydligt sämre förhandlingsgrundval när problem uppkommer. En annan sak är att de multinationella företagen också är så uppbyggda att de snabbt kan flytta över verksamhet och resurser från ett land till ett annat, även när endast mindre lönsamhetsförbättringar motiverar detta. Slutligen har det visat sig svårt att via ett utlandsägt moderbolag i tid få tillräcklig insyn i planering och framtidsinriktning från de anställdas sida. Särskilt svårt har det visat sig vara att förena den gängse beslutsordningen inom multinationella företag med den i vår medbestämmandelag grundläggande principen att det inte längre är arbetsgivaren ensam som fattar beslut, utan att även de anställda skall vara med genom förhandling och avtal. Vi har i vår reservation pekat på det förslag som de socialdemokratiska ledamöterna i utredningen om utländskt övertagande av svenska företag har lagt fram. Det förslaget innebär att de utländska företagen genom villkor förpliktas att iaktta OECD:s uppförandekod, som nu är frivillig, och andra internationellt vedertagna riktlinjer för multinationella företag. Förslaget innebär också att villkor bör uppställas som ger uttryck för principen att en internationell koncern har ansvar för vad dess dotterbolag gör, så att de på ett meningsfullt sätt fullgör vad som gäller enligt lag och avtal om informationsoch förhandlingsskyldighet. Mot den bakgrunden har också de socialdemokratiska ledamöterna i utredningen hävdat att man måste gå längre än OECD-kodens krav i dessa avseenden. Men det är på den basen som de socialdemokratiska reservanterna i näringsutskottet vill bygga upp en kontrollagstiftning gentemot de utländska företagen i vårt land. Sammanfattningsvis innebär detta att de utländska företagen inte diskrimineras, men att vi får ett mera jämställt läge förhandlingsmässigt mellan inhemska företag och utländska företag. Vad som skett i Goodyear och i Helsingborg visar enligt vår uppfattning att det inte räcker — som det hävdats i en del sammanhang — med att hänvisa till de gentemot multinationella företag frivilliga uppförandereglerna, utan att det behövs tvingande regler i vissa fall. Dessa frivilliga regler, som OECD har gått i spetsen för, fungerar tyvärr inte när de behövs som bäst. För att belysa detta skall jag avslutningsvis citera ett uttalande som Fabriksarbetareförbundet gjorde i samband med nedläggningen av Goodyears Norrköpingsfabrik: ”Den svenska regeringen intar en alltmer undfallande attityd till de multinationella företagens framfart och brist på efterlevnad av OECD:s s k uppföranderegler. SAF bedriver samtidigt en fortlöpande sabotageverksamhet för att hindra att reglerna får avsedd effekt. Så här kan det inte fortsätta, skriver Fabriks i ett brev till LO och kräver att LO vid nästa möte med OECD tar upp hela frågan om uppförandereglerna. Det senaste exemplet på att reglerna inte efterlevs är nedläggningen av Goodyears fabrik i Norrköping. Fabriks och de övriga fackliga organisationerna vid Goodyear krävde med hänvisning till OECD-reglerna att få förhandla med koncernledningen i USA, men facken blev bryskt avspisade. Även Firestone och det multinationella läkemedelsföretaget Viggo i Helsingborg har vägrat att låta facken förhandla med koncernledningen. —- De av förbundets medlemmar som kommit i praktisk kontakt med OECD:s regler är djupt besvikna. De praktiska erfarenheterna hittills upplevs snarast som ett hån mot löntagarna.” Det är ett och annat hårt ord i detta uttalande, något som är förklarligt mot bakgrund av vad som faktiskt skett, men totalt sett måste man säga att de nämnda exemplen klart visar att de frivilliga OECD-reglerna inte fungerar i en tillspetsad situation. Det är därför vi som i näringsutskottet företräder socialdemokraterna vill få till stånd speciella regler som innebär en hårdare kontroll av de utlandsägda företagen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Sedan en tid tillbaka görs försök att ånyo lansera den s.k. fria konkurrensen och dess idéer som lösningen på vår tids ekonomiska problem. Detta liberala — jag vill kalla det så — sagoberättande kännetecknade f. ö. i hög grad Svenska arbetsgivareföreningens nyligen hållna kongress. Hur ser då den ekonomiska verkligheten ut? Den ekonomiska maktkoncentrationen fortsätter här hemma och ute i världen. En allt mindre krets får alltmer att bestämma om, och de stora fiskarna äter upp de små. Den franske ekonomen Robert Lettés beskriver i en bok utvecklingen på följande drastiska sätt: 1968 var man tvungen att ta de 6 000 största företagen i den utvecklade världen för att få en total omsättning på 1 000 miljarder dollar. 1976 behöver man inte ta mer än de 600 största företagen. 1984 kommer det att räcka med ett 60-tal stora företag som kan sägas vara med i 1 000-miljarderdollarklubben. På sexton år har koncentrationen gått från 6 000 till 60 företag — en koncentration som överglänser de vildaste fantasier.” Drivkraften för denna enastående koncentration av företag och ekonomisk makt är den kapitalistiska jakten på profit. Denna koncentration skapar det transnationella företaget och dess senaste företeelse, de s.k. konglomeraten — företagsgiganter som syftar till superkoncentration och s.k. diversifiering i stor skala. Man kan säga att dagens och gårdagens ekonomi med sina industriella aktiviteter, sina väl avgränsade marknader, är i upplösning. Det finns en tydlig tendens att de stora företagen mer och mer utvecklar sig i alla branscher. Nu för tiden är det inte alls ovanligt att dessa företag t.ex. går in i flygbolag, containertransport, förlagsverksamhet, utbildning, medicin, arkitektur och byggindustri. För att klara sina kolossala investeringar söker man pengar där de finns — och suger då upp banker, försäkringsbolag eller kreditkortsföretag. Om man vill, kan man i sammanslagningen av Volvo och Beijer se ett svenskt exempel — om än i begränsad skala — på denna internationella trend. Dessa stora företag kan genom omplacering av kapital till ständigt nya branscher där tillväxten är större trygga en ökad lönsamhet. Utvecklingen innebär att stora transnationella företag får en makt och ett inflytande som är större än många nationella regeringars. Erfarenheten visar redan att åtgärder som regeringar och fackliga organisationer vidtar för att söka motverka detta otillbörliga inflytande får en mycket begränsad effekt. Hotet mot demokratisk insyn och nationell kontroll är redan en realitet. En utmärkt illustration till vad som håller på att ske är att direktörerna Gyllenhammar och Wall först överenskom om strukturförändringar av stor betydelse för vårt lands hela framtida ekonomi och sedan pliktskyldigast meddelade detta per telefon till landets industriminister. Oron för denna utveckling, som av en del ekonomer fortfarande anses vara i sin linda, är verkligen befogad. Och enligt vänsterpartiet kommunisterna finns det anledning till att snarast lagstifta mot multinationella företag. Vi ger därvid uttryck åt en utbredd opinion inom den fackliga rörelsen, där man i den aktuella utvecklingen ser hot mot avtalsvillkor och sysselsättning. Det är denna grundinställning som har väglett vpk då vi har motionerat om att riksdagen skall begära förslag om lagstiftning mot multinationella företag. Internationella investeringar och multinationella företag har också uppmärksammats inom OECD och föranlett utarbetandet av s.k. uppförandekoder och riktlinjer för multinationella företag. Dessa riktlinjer och deklarationer har en avgörande brist, eftersom de inte på något sätt är bindande. De multinationella företagen behöver helt enkelt inte bry sig om deklarationerna, om de inte vill! Enligt vår mening kan själva innehållet i riktlinjerna, efter vissa skärpningar som vi har angivit i motionen, läggas till grund för en svensk lagstiftning. I den socialdemokratiska reservationen kritiseras nu att vi inte utförligt beskrivit detaljinnehållet i en lagstiftning. Men ambitionen har i detta sammanhang inte varit att utarbeta fullständiga riktlinjer för en ny lagstiftning. Vi har dock pekat på några avgörande krav på en sådan lagstiftning. Främst betonar vi då kravet att den samhälleliga och fackliga insynen i utländska multinationella företag som etableras i Sverige skall bli lika stor som den skulle ha varit om företaget hade varit svenskt. Vidare betonar vi att det av företaget skall krävas en fullständig etablering. Detta innebär att den verksamhet företaget i Sverige har skall vara så beskaffad att den kan drivas vidare i annan regi om företaget drar sig ur. Det måste också enligt vår mening finnas sanktionsbestämmelser knutna till denna lag. Man skall alltså inte ostraffat kunnat bryta mot lagen. Men framför allt anser vi att frågan om lagstiftning inte får uppskjutas ytterligare. Därvid delar vi reservanternas krav på att ett lagstiftningsförslag, som de säger i sin text, snarast skall läggas fram. Herr talman! Vi tycker att reservationens skrivning är sådan att den i långa stycken tillmötesgår våra grundläggande krav. Den är på så sätt föredömlig, då den möjliggör för oss att stödja reservationen, även om vår motion går längre. Anledningen till att vi kan stödja reservationen är framför allt att det i denna så starkt betonas att ett förslag till lagstiftning — i stort utformat i enlighet med vad vi vill — snarast bör läggas fram. Det är just tempot som vi gärna vill betona. Det har dock gått ett och ett halvt år sedan den fullödiga utredningen lades fram. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Näringsutskottet har förelagt riksdagen ett ganska utförligt betänkande i den fråga som nu behandlas. Där redovisas hur man på olika områden diskuterar de problem som kan vara förknippade med multinationella företag och hur läget är såväl ute i Europa som i de nordiska länderna och här hemma i Sverige. Av betänkandet framgår att uppmärksamheten är starkt riktad mot det här frågekomplexet och att man söker lösningar för att komma till rätta med de problem som i olika avseenden anmäls, och att komma till rätta med dem på ett sådant sätt att man inte bortser från de fördelar som företag över gränserna kan ha. Inom OECD har man antagit riktlinjer för hur de multinationella företagen bör verka och hur de skall behandlas i de olika medlemsländerna. En kommitté har i uppdrag att följa frågornas vidare utveckling och att rapportera om sina erfarenheter. Man kan förvänta att nya och mer aktuella riktlinjer och överenskommelser kommer att diskuteras när erfarenheterna ger anledning därtill. I Nordiska rådet har också frågan om multinationella företag tagits upp. En utredningsrapport har publicerats i början av det här året. Gemensamma nordiska förberedelser för multinationella företags behandling i internationella sammanhang rekommenderas. En harmonisering av gällande regler för etablerande av multinationella företag aktualiseras. En rapport bereds inför rådets nästa session under våren 1981. I Sverige har genomförts ett omfattande utredningsuppdrag under ledning av förre landshövdingen Per Eckerberg. Utredningen ledde fram till tre olika förslag vad avser åtgärder för kontroll och översyn av multinationella företags verksamhet i Sverige. Starkt delade meningar redovisades såväl i utredningen som vid remissbehandlingen. Industriverket har också vissa uppdrag beträffande multinationella företags verksamhet. En del rapporter har lämnats, och ytterligare några kan påräknas. Frågor angående de multinationella företagen behandlas därjämte i ett flertal utredningar och i olika organ, t.ex. i bokföringsnämnden och statistiska centralbyrån. Allt detta visar att det är en mycket komplex fråga som vi diskuterar och att man inte utan vidare kan genomföra en lagstiftning på det underlag som nu finns. Inom regeringskansliet finns det också en interdepartemental arbetsgrupp som har till uppgift att löpande följa och bereda frågor rörande multinationella företag. Allt utredningsmaterial bereds f. n. inom regeringen, och utskottets majoritet har uttalat att man förutsätter att regeringen efter fullbordat beredningsarbete kommer att lägga fram förslag i frågan. Mot denna bakgrund avstyrker utskottets majoritet den motion som är väckt i ärendet. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! När man lyssnar på Johan Olssons inlägg förstår man varför näringsutskottets borgerliga majoritet inte vill ha någon större fart på regeringens handläggning av den här frågan. Johan Olssons inlägg var ett enda långt staplande av invändningar och av försvårande omständigheter för regeringen när det gäller att komma fram till ett snabbt beslut. Det är därför som vi menar att det var riktigt att avge en reservation med krav på en skyndsam handläggning av frågorna och ett snabbt förslag från riksdagen. Regeringen har haft det här ärendet om hand från det att utredningen lade fram sitt betänkande, alltså i över två år nu, men man har ännu inte gjort någonting. Möjligen har regeringen varit passiv därför att man från arbetsgivarsidan inte vill ha något lagförslag, men jag tror det är viktigt att man från borgerligt håll också beaktar de anställdas organisationer och deras inställning till frågan. Såväl LO som TCO är mycket starka tillskyndare av att man måste ställa ökade krav gentemot de utländska företagen i vårt land. Som jag sade i mitt inledande anförande skall det inte vara fråga om krav som innebär att man diskriminerar de utländska företagen i förhållande till de svenska utan krav som innebär att de anställda och samhället reellt får samma inflytande i de utländska företagen som de har i de inhemska. Eftersom Johan Olsson är så starkt engagerad i frågor som rör småföretagen och liknande borde han, om någon, ha förståelse för likaberättigandekraven i det här avseendet. Herr talman! Jag ber att än en gång få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman!

Då borde väl centern vara på bettet och ta itu med de här frågorna. Jag vill citera vad förre brittiske finansministern Anthony Barber sade enligt ett reportage i Aftonbladet för en tid sedan. Han sade: ”Om en generation kommer 400-500 multinationella företag att äga två tredjedelar av världens fasta tillgångar.” Det är väl, om något, centralisering! Man kan fråga sig varför regeringen inte snabbt vill lägga fram ett förslag. Är det möjligen så, Johan Olsson, att det inom regeringen råder en stor oenighet? Så var det ju i samband med den Eckerbergska utredningen, där det var två läger. Å ena sidan var det SAF och moderaterna, som verkligen inte vill vidta åtgärder över huvud taget på det här området, utan som tycker att det skall vara fritt fram för den nuvarande s.k. liberala utvecklingen. Å den andra var det centern tillsammans med folkpartiet, som dock ville ha en viss, om än modifierad, kontroll — det gällde närmast att ligga mitt emellan det som majoriteten ställde sig bakom, nämligen yrkandet av SAP, LO och TCO om att man skulle gå på kontrollinjen, och yrkandet från SAF och moderathåll. Är det möjligen så att det som i grund och botten oroar är att man skall få en ny oenighet inom regeringen?

Herr talman! Det är nog riktigt att det finns en del, kanske man skall säga mindre, problem på den svenska marknaden med anledning av de utländska företagen. Det är en sak. Här får vi fortsätta att arbeta efter OECD:s riktlinjer, precis som Johan Olsson nyss sade. Någonting helt annat är att som socialdemokraterna — och naturligtvis kommunisterna — kräva att vi i dag skall ha en lagstiftning mot bakgrund av vad som framhållits i den socialdemokratiska reservationen, dvs. den s.k. kontrollinjen. Jag anser det fullständigt uteslutet att den nuvarande regeringen skall kunna lägga fram ett lagstiftningsförslag på grundval av dessa riktlinjer. Det är inte heller så som Lennart Pettersson försökte intala kammarens ledamöter, nämligen att en sådan lagstiftning skulle vara neutral och icke diskriminerande i förhållande till svenska företag. Möjligen på ett par punkter, men på den väsentliga punkten, beträffande etablering och kontroll, skulle det innebära en oerhört mycket större kontroll av utländska företag. Vi måste ändå ha klart för oss vilka våra intressen är. Antalet svenska företag som är verksamma utomlands är oerhört mycket större än antalet utländska företag i Sverige. Sedan kan man diskutera värdet av de svenska företagens utländska engagemang, men jag tror att flertalet experter är överens om att genom etablering utomlands tillför man också den svenska marknaden stora beställningar, vilket har en fördelaktig effekt på den svenska exporten. Man kan möjligen diskutera om tillsättandet av utredningen på sin tid var motiverat. Men i dagens läge förefaller det mig alldeles uppenbart att det vore näst intill en riksolycka, om man skulle genomföra en så omfattande lagstiftning som nu föreslås på socialdemokratiskt håll. Vårt problem är i dag snarare att skapa ett klimat som gynnar utländska företags etablering här. Flera undersökningar visar att företagen har en hög teknisk nivå och att de kan tillföra landet både inkomster och ökad produktion. När man diskuterar dessa frågor borde grundtanken vara: Skall vi kunna skapa ett gynnsamt klimat för utländska etableringar här i Sverige? Då får debatten föras efter helt andra linjer. Samtidigt måste vi också komma ihåg, vilket jag nyss var inne på, att en lagstiftning av kontrolltyp självfallet skulle medföra svårigheter för svenska företag utomlands, något som inte heller kan vara ett svenskt intresse.

Herr talman! Lennart Pettersson anklagade mig för att jag staplade argument på argument för att regeringen inte skulle göra någonting. Detta är en helt felaktig beskrivning. Jag har sagt att det här rör sig om en rad komplexa frågor som måste utredas. Många av dem är under utredning och vissa rapporter väntas. Ytterligare resultat kommer kanske fram under det närmaste halvåret. Under sådana förhållanden kan man inte lägga fram ett bra förslag, som kan omfattas av de olika parterna och intressenterna. Debatten här visar ju spännvidderna i den här frågan. Det är inte min avsikt att gå in i någon sakdebatt i frågan. Regeringen håller på att bereda frågan. Den har material och inhämtar ytterligare material. Tids nog läggs det fram ett förslag. Jag vill för egen del deklarera att multinationella företag har stor betydelse även för svenskt näringsliv. I en sådan här debatt bör det sägas ifrån att dessa företag ändå tillför — och det har vi ju varit eniga om — svenskt näringsliv kapital, sysselsättning och kunnande på olika områden, t.ex. beträffande teknik och marknadsföring. De bidrar till att göra vårt näringsliv konkurrenskraftigare, så att det kan hävda sig bättre. Å andra sidan finns det också en rad problem, någon nämnde småföretagen. Visst kan ett starkt multinationellt företags stora dominans på en marknad innebära en viss begränsning av småföretagens möjligheter att agera på lika villkor. Det finns problem här som man givetvis bör beakta i kommande förslag i frågan. Jag vill gärna instämma i att de fackliga intressena har anledning att bevaka den här frågan. Det har visat sig finnas problem genom att man i andra länder tänker på annat sätt när det gäller fackliga frågor än vi gör i Sverige. Men avgörande är — och det borde vi kunna vara överens om — att utländska företag i det här landet skall arbeta under samma villkor som svenska företag. Det gäller alltså att hitta lösningar som tillgodoser de intressena. Och ett sådant förslag kan inte tas fram ur det material som finns i dag, utan det fordras säkerligen ytterligare beredning och avvaktan på de rapporter som kommer att avlämnas. Jag är alldeles övertygad om att regeringen i detta sammanhang också kommer att ta hänsyn till de anställdas organisationer, så Lennart Pettersson behöver inte hysa någon oro i det avseendet. Jag kan också erinra om att centerns och folkpartiets representanter i utredningen ställde sig bakom den s.k. förhandlingslinjen, som syftade till att överbrygga motsättningarna mot ytterkanterna. Det förslaget skall givetvis också beaktas och tas med i avvägningen när riksdagen skall ta slutgiltig ställning. Jag finner alltså att tiden inte nu är inne för riksdagen att begära ett förslag omedelbart, utan vi får avvakta regeringens beredning av ärendet.
Herr talman! Man får vara tacksam för att det ändå finns vissa skillnader mellan Johan Olssons och Bo Siegbahns argumentering i den här frågan. Johan Olsson erkänner ju förekomsten av problem på det här området, medan Bo Siegbahn enbart viftar undan hela problematiken. Nu säger Johan Olsson att man behöver fundera ytterligare på de här frågorna. Samtidigt kan vi bara konstatera att den utredning som hade direkt uppdrag att göra jobbet höll på i fem år och gjorde ett utomordentligt grundläggande arbete. Jag är därför ganska förvånad över att regeringen, trots att det har gått över två år sedan utredningens betänkande lades fram, inte har ansett sig kunna lägga fram förslag i den här frågan. Samtidigt har vi, speciellt under de senaste åren, fått bevis för att en sådan här lagreglering, som innebär att man ger ökade möjligheter för de anställda och samhället att ta upp diskussioner med de utlandsägda företagen, verkligen har stor betydelse. Vi har fått ett par uppmärksammade fall där OECD:s frivilliga regler inte har fungerat. Därför måste vi gå vidare med kompletterande nationell lagstiftning. Jag tycker inte att man skall vänta längre, därför att det kan komma nya fall, och då står regeringen lika handfallen som den gjorde i fallet Goodyear och i fallet Viggo nere i Helsingborg. Så får det helt enkelt inte fortsätta, utan vi måste kräva att snabbt få ett förslag från regeringen i det här avseendet.
Herr talman! Bo Siegbahn upprepar Svenska arbetsgivareföreningens argument mot en lagstiftning, och något annat var inte heller att vänta. Där är man helt emot att det skulle åvägabringas någon form av kontroll från samhällets sida när det gäller de multinationella företagen. Det framgår tydligt av hur man behandlat den här frågan i remissen av utredningen. Men är det inte ändå så att det här finns bekymmer för samhället. Exempelvis är inte insynen i de multinationella företagen alls att jämföra med insynen i svenska företag — och det gäller såväl facket som samhället. Det är dit lagstiftningen skulle syfta — att förbättra möjligheterna i detta avseende. Likaså kan ett multinationellt företag, om det utsätts för en viss press — fackligt eller på annat sätt — hota med att flytta till ett annat land eller upphöra med sin investeringsverksamhet. Det finns ytterligare skäl, och det finns ytterligare exempel på skillnader mellan multinationella och andra företag. Lagstiftning skulle således rimligen syfta till att ge samhället möjlighet att få koll på vad som inträffar i de multinationella företagen.
Herr talman! Sven Henricsson använder sig av ett gammalt vanligt knep när han säger att Bo Siegbahn talar med Arbetsgivareföreningens röst, och därmed måste argumenten som framförs vara dömda. Ingen brukar någonsin från borgerligt håll säga att Sven Henricsson talar med LO:s röst och anför LO:s synpunkter — alltså behöver vi inte fästa oss vid det. Det vore trevligt om Sven Henricsson använde sakligare argument. Jag talar nog med den röst som jag hade i utredningen, där jag satt med och där jag framförde synpunkter liknande dem som jag framfört här. Jag begärde egentligen ordet för att replikera till Lennart Pettersson att han kanske inte lyssnade så noga till mina funderingar. Jag sade alldeles klart att det fanns en del konkreta problem som vi fick tackla, precis som Johan Olsson anförde. Men jag sade något annat, som var det centrala, nämligen att det vore att skjuta mygg med kanon att genomföra någon lagstiftning av den typ som socialdemokraterna i utredningen föreslog, när det gäller begränsade svårigheter. Vi måste se till de stora linjerna. Där har den socialdemokratiska lösningen en mycket skadlig effekt. Låt oss fortsätta att inom OECD:s ram lösa de problem som har diskuterats här. De är små jämfört med de skadeverkningar vi skulle få om det socialdemokratiska förslaget skulle genomföras.
Herr talman! Bo Siegbahn vill tydligen inte medge att han är representant för Svenska arbetsgivareföreningen, och det är ju sakligt riktigt — han är inte här som representant för SAF. Men jag kan inte undgå att lägga märke till hur identisk hans syn är med Svenska arbetsgivareföreningens syn. Man säger t.ex. när man kommenterar möjligheterna att åstadkomma avtal från fackets sida beträffande de koder som OECD har fastlagt: ”Sådana fackliga krav avvisades när koderna utformades. SAF:s delägare skall inte tillmötesgå fackliga krav av denna karaktär.” Man vill alltså inte ens medge värdet av att få till stånd en vanlig förhandling, där man diskuterar om de koder skall gälla som är fastlagda av OECD. Det tycker jag är att verkligen gå för långt när det gäller förhållanden som vi är vana vid i vårt land. Jag skulle också vilja framföra en kommentar när det gäller möjligheterna att skapa arbete genom export av kapital — man skulle då få leverera svenska reservdelar m.m. Det finns en annan viktig aspekt här, nämligen att många jobb exporteras till utlandet. Ja, det finns bekräftat att flera verkstadsjobb på senare år har skapats av svenska företag i utlandet än av svenska företag här hemma i Sverige. Det har säkert bidragit till en del av våra sysselsättningsproblem.
Herr talman! Bo Siegbahn för här fram några obevisade påståenden, framför allt påståendet att det socialdemokratiska förslaget i utredningen skulle innebära en mycket skadlig effekt när det gäller de utländska företagens fortsatta verksamhet i Sverige. Jag har i mina tidigare anföranden försökt visa att vad som begärs här från socialdemokratisk sida endast är att utländska företag skall likställas med svenska företag. Det är de reella sakerna det gäller. Det är inte så att det är något mycket ovanligt som förts fram av de socialdemokratiska utredningsmännen. Det finns i många delar av västvärlden. Jag kan exempelvis nämna ett sådant land som Canada, som har mycket långtgående regleringar av den utländska företagssektorn i landet, mycket längre gående än vad socialdemokraterna någonsin har tänkt föreslå i Sverige. Vad vi vill ha är dock ett minimum som ger en reell insyn i de multinationella företagen och en reell förhandlingsrätt för samhället och de anställda. Detta är helt i enlighet med vår strävan i det här landet att uppnå de mål som har ställts upp i relationerna mellan parterna när det gäller medbestämmande och förhandlingsrätt, så jag kan inte se att några skadliga effekter skulle kunna bli följden av det förslaget. Dessutom säger Bo Siegbahn att vi inte skall göra någonting, därför att svenska dotterbolag utomlands då skulle kunna råka ut för motsvarande krav från de andra länderna. Ja, då kommer vi in på den stora och grundläggande frågan om relationer mellan enskilda nationer och multinationella företag. Jag har den principiella uppfattningen att man för att kunna komma till rätta med en del framträdande problem i vår värld måste ha en utökad kontroll rent allmänt över de multinationella företagen. Här måste nationerna skapa sig ett ökat inflytande över dessa företag för att uppnå angelägna sociala och samhälleliga mål. Jag tycker det är en helt felaktig argumentering som Bo Siegbahn gör sig till tolk för när han anger som en grundläggande utgångspunkt att vi inte skall göra någonting för att skapa en social kontroll över de multinationella företagen. Jag tror tvärtom att nationerna måste gå in för att hårdare kontrollera de multinationella företagen och skaffa sig insyn i deras verksamhet.
Herr talman! Det kan ju räcka med det här i diskussionen. Men när Lennart Pettersson säger att utredningen har arbetat i fem år, bör det väl rimligen finnas tillräckligt med material för att lägga till grund för en lagstiftning? Vi vet att utvecklingen har gått snabbt och att mycket av vad den utredning som startade 1973 kommit fram till inte passar längre. Lennart Pettersson säger själv här att OECD:s riktlinjer inte har fungerat riktigt bra — det är ju ett bevis på frågans svårighetsgrad. OECD har tillsatt en arbetsgrupp som skall följa utvecklingen och lägga fram nya förslag i enlighet med den erfarenhet man har vunnit av de regler som man har rekommenderat. Bara det ger anledning till att regeringen inte får skynda alltför fort, utan att den först måste ha ett fast underlag för sitt förslag till lagstiftning. Den andra frågan, som här har tagits upp av Sven Henricsson och andra, gäller att vi har många svenska företag som arbetar i utlandet. Det visar också på komplexiteten i den här frågan, där man i hög grad måste ta hänsyn till internationella bestämmelser och själv stifta lagar som man förväntar sig skall respekteras även i andra länder. Detta är ytterligare en sak som komplicerar det hela. Jag tycker att utskottets skrivning ändå är ganska bra även ur motionärernas och de socialdemokratiska reservanternas synpunkt, när det sägs att man förutsätter att regeringen efter fullbordat beredningsarbete kommer att lägga fram förslag i frågan. Det ligger väl en viss påtryckning i detta, och jag tycker att man skulle kunna nöja sig med det.
Herr talman! Det är märkligt vad Lennart Pettersson tycks ha svårt att förstå vad jag säger. Nu återkommer han för andra gången till påståendet att jag har sagt att man inte skall göra någonting. Jag har inte sagt det — skall jag behöva upprepa det igen? Jag har däremot sagt att det finns en del frågor på den svenska marknaden som man måste undersöka men att det vore olyckligt om man för den skull kom med en lagstiftning med den socialdemokratiska utformningen och vidden. När Lennart Pettersson återigen upprepar att den lagstiftningen inte diskriminerar utländska företag, har han antingen inte läst den del av utredningen som handlar om socialdemokraternas förslag eller också har han inte förstått den. Där införs en hel del kontroll både när det gäller att upprätta företag i Sverige för utländska företag och när det gäller hur dessa skall drivas. Det är icke icke-diskriminerande, utan det är en diskriminering mot utländska företag. Läs den utredningen bättre, Lennart Pettersson, så kommer ni att inse det!
Herr talman! Bo Siegbahn och jag diskuterar uppenbarligen två olika saker. Det har att göra med hur man skall uppfatta termen diskriminering. Jag ser inte frågan enbart från formalistiska och formella synpunkter, som Bo Siegbahn hela tiden talar om. Det är ett faktum att man måste ha speciella regler som avser just de utlandsägda företagen. Det måste man ha för att få en reell likställighet. Om den saken nu blir utklarad kanske Bo Sigbahn ändå förstår vad jag menar. Till Johan Olsson vill jag bara säga att allt som har ägt rum här i Sverige under senare år, dvs. under den tid som denna utredning arbetade och efter det att den avlämnade sitt betänkande, tyder på att vi behöver en nationell lagstiftning som komplement till OECD:s frivilligregler. Man kan inte ta olika händelser under senare år som intäkt för påståendet att utredningens slutsatser är felaktiga. De har snarare styrkt framför allt underlaget för det förslag som de socialdemokratiska ledamöterna i utredningen lade fram. Får jag till slut konstatera att det inlägg som Bo Siegbahn gjorde här som representant för moderata samlingspartiet ändå klart har visat att det behövs ganska bestämda krav från riksdagens sida för att regeringen snabbt skall lägga fram ett förslag. Om Bo Siegbahn är representativ för delar av regeringen i den här frågan, så lär det aldrig — så länge den här regeringen sitter - komma något förslag på riksdagens bord om de utlandsägda företagen i Sverige.
Herr talman! Jag konstaterar att Johan Olsson inte gärna tar upp det stående temat om decentralisering i det här sammanhanget. Det vore naturligt att man mera talade om decentralisering, för det är det saken gäller. Här sker en enorm koncentration, såsom jag försökte belysa i mitt första inlägg, en koncentration som t.o.m. i många fall sätter åt sidan nationella intressen, därför att dessa transnationella företag är så starka. Det måste vara intressant för oss som politiker att bygga emot, så att vi inte får ett samhälle där några få i kraft av sina kapitalresurser styr och ställer över demokratiskt valda organ. Är inte det riktigt, Johan Olsson? Det är ju dit vi måste sträva. Därför menar vi att ett lagförslag som syftar till att i vårt land hejda en ur demokratisk synpunkt olämplig utveckling är på sin plats. Det förvånar att man från mittenpartiernas sida inte mera har forcerat detta ärende. Att sedan moderaterna håller igen har jag tidigare gett en förklaring till.
Herr talman! Sven Henricsson är kanske inte så väl informerad om vad centern har arbetat med när det gäller dessa frågor. Om man lägger fram ett förslag i det här ärendet, så kommer man säkerligen att ta hänsyn till bevarandet av en decentraliserad näringslivsstruktur. Det allra viktigaste är juattsmåföretagen har en sådan lönsamhet och en sådan konkurrenskraft att de kan hålla stånd mot de här stora företagen. Det är en uppgift som är väldigt viktig, och den vill vi arbeta för.
Herr talman! Det är ju det saken gäller, Johan Olsson. Om vi tillåter den här utvecklingen att fortsätta i den riktning som vi har internationella erfarenheter av, så drabbar ju det de små företagen. Det är de som blir uppätna och först får svårigheter. Detta gäller naturligtvis också dem som arbetar i dessa företag. Än en gång vill jag därför uttrycka min förvåning över att centerpartiet, som alltid säger sig slåss för de små företagen, inte bättre har uppmärksammat det hot mot de små företagen som just de internationella jättarna utgör.

Herr talman! Frågan om betalning av ideella skadestånd enligt medbestämmandelagen och om de skall omfattas av lagen om statlig lönegaranti är det som vår motion handlar om. Vi anser det rimligt att ideella skadestånd till fackliga organisationer skall innefattas i lönegarantilagen. Utskottet svarar på det kravet genom att säga att det är en grov överdrift som framförs i vår motion och att vi inte presterat något belägg för det svepande påståendet. Jag skulle vilja säga: Det är framför allt två saker man bör ta fasta på när det gäller frågan, om ideella skadestånd bör omfattas av lönegarantilagen eller inte. Det ena är: Är det eller är det inte någon konkursbenägenhet bland de företag som av arbetsdomstolen ådöms att erlägga ideella skadestånd till fackliga organisationer på grund av brott mot olika lagar eller avtal? Det är den första frågan att se på. Det finns sedan halvtannat år tillbaka en utredning gjord på LO Förbundens Rättsskydd AB. Den visar att endast 10 26 av de ideella skadestånd till fackliga organisationer som arbetsdomstolen ådömer företag blir inbetalda. I hela 90 26 av dessa fall, som LO-Förbundens Rättskydd AB granskat och där företagen dömts enligt lagen om anställningsskydd, sker ingeninbetalning. Det beror på konkursbenägenheten hos dessa företag. Jag jobbar inom ett fack inom byggnadsindustrin, elektrikerfacket, och där har vi också stora erfarenheter av de här företagens konkursbenägenhet. Det förvånar mig att en ledamot av arbetsmarknadsutskottet, Lars Ulander, som också är ordförande i Byggettan, kan vara med och skriva under på ett sådant uttalande som utskottet gör. Jag vill påstå att konkursbenägenheten bland de företag som är aktuella för Byggnadst.o.m. är större än bland elföretagen. Det finns alltså klara belägg för hur förhållandena är — både den utredning som gjorts av LO-Förbundens Rättsskydd AB och de erfarenheter som vi har inom olika arbetsområden. Man kan klart konstatera att det finns en konkursbenägenhet. Det står längre ner på samma sida i utskottsbetänkandet att den nya konkurslagstiftningen möjligen skall råda bot på förhållandena. Vi har emellertid inte den uppfattningen inom vpk att den nya konkurslagstiftningen är något speciellt bra instrument ens för att råda bot på dessa problem.

Nästa fråga att ställa sig — och det är så att säga grunden till det hela — är om ideella skadestånd, utdömda av arbetsdomstolen, är någonting som bör Nr 41 prioriteras framför andra gäldenärers krav. Ja, vi har den uppfattningen i Torsdagen den vpk. Det är bara synd att inte också socialdemokraterna har gett uttryck för 4 december 1980 samma uppfattning genom att t.ex. avge ett särskilt yttrande till betänkandet. Vpk har den uppfattningen att de ideella skadestånden bör prioriteras. Orsaken till ideella skadestånd är ju brott mot kollektivavtal eller lagstiftning på arbetslivets område. När en fackförening tvingas lägga ned mycken möda och stort besvär, för att apostrofera att vi snart är framme i jultid, innebär det stora kostnader för medlemmarna i de fackliga organisationerna. Då menar vi att det är rimligt att de ideella skadestånden till facket får en prioritering likvärdig de arbetandes lönefordringar i en konkursbevakning. Vi har velat lösa problemet på det viset att frågan om de ideella skadestånden inryms i lagen om statlig lönegaranti. Följdeffekten blir helt naturligt att uttaget till lönegarantifonden sannolikt måste ökas. Men det är en fråga som regeringen brukar ta upp, när det visar sig att medlen i lönegarantifonden ligger på en alltför låg nivå. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till vår motion nr 1489.

Herr talman! I detta betänkande behandlas två motioner med anknytning till den statliga lönegarantin vid konkurs. Lönegarantins uppgift är ju att tillförsäkra anställda rätt att få ut sina löner, inkl. uppsägningslöner, i samband med konkurser. Garantin för uppsägningslön avser inte längre tid än sex månader. I motionen 1463 sägs att en konkursförvaltare inte har möjlighet att ensidigt förmå anställda i konkursdrabbade företag att under en uppsägningstid ta erbjudna anställningar på annan ort. Det är visserligen riktigt att lönegarantilagen inte innehåller någon bestämmelse om skyldighet för anställda, som är berättigade till medel enligt lönegarantilagen, att ta annat lämpligt arbete. Utskottet påpekar att denna fråga regleras i lagen om anställningsskydd. En konkursförvaltare har alltså möjlighet att kräva att en anställd, som inte kan beredas arbete men som omfattas av lönegarantin, tar annat arbete som bedöms som godtagbart. Om den anställde vägrar att göra det kan uppsägningslönen reduceras med belopp som skulle ha utgått i lön. Därmed minskas ju den formen av lönegaranti. Utskottet har också sagt att tillämpningen av lönegarantilagen inte är problemfri, därför att vid konkurser kompliceras situationen ofta av att konkursförvaltaren har intresse av att hålla kvar arbetskraften i företaget för att eventuellt kunna överlåta företaget i dess helhet. Vi är alltså från utskottets sida inte beredda att följa upp den här motionen. Vpk begär i sin motion nr 1489, låt vara i svepande ordalag, att åtgärder skall vidtas för att effektivisera indrivning av skadestånd som i arbetsrättsliga sammanhang ådömts arbetsgivare. Motiven för motionskravet sägs vara att arbetsgivare i stor omfattning undandrar sig sina förpliktelser. Motionärerna är inte särskilt precisa när det gäller att utforma konkreta förslag utan 37 överlåter den uppgiften till regeringen. Jag noterar med intresse vpk:s förtroende för vår regering åtminstone i den här delen. Ett konkret uppslag kan man emellertid hitta i motionen, och det går ut på att staten skall garantera att arbetsgivare betalar ideella skadestånd till fackliga organisationer. Utskottet har inte velat gå med på vpk:s förslag. Enligt utskottets mening överdriver motionärerna problemet, när de påstår att arbetsgivare endast i ett fåtal fall betalar av arbetsdomstolen utdömda skadestånd. Det finns naturligtvis exempel på företag som undandrar sig betalningsskyldighet, men i sådana fall drabbas inte enbart fackliga organisationer, utan även en rad andra fordringsägare blir lidande. Det kan vara leverantörer, hyresvärdar, stat och kommun. Det finns knappast skäl att sätta de fackliga organisationernas anspråk i särklass när det gäller att driva in fordringar. I stället får man, som utskottet säger i betänkandet, på annat sätt försöka stoppa oseriösa företagare. Ett sätt som riksdagen nyligen fattade beslut om — beslutet trädde i kraft den 1 juli i år — är möjligheten att i samband med konkurs utfärda näringsförbud på upp till fem år för företagare som systematiskt underlåter att fullgöra sina förpliktelser. Den bestämmelsen har alltså inte gällt så många månader. Jag tycker att det är för tidigt att uttala något slags förkastelsedom över den ännu. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 3.
Herr talman! Jag skulle bara vilja lugna Elver Jonsson med att det förtroende jag hyser för regeringen begränsar sig till att jag tror den om att — om riksdagen fattar beslut i enlighet med det förslag vi har framlagt — kunna skriva ihop ett förslag till lagtext och återkomma till riksdagen med det. Mycket längre än så sträcker sig inte mitt förtroende för regeringen. Elver Jonsson sade att vi använder svepande formuleringar och anklagade oss för att vi hävdar att det finns en mycket hög konkursbenägenhet hos företagen. Jag måste då ställa frågan till Elver Jonsson: Är detta bara svepande formuleringar från Elver Jonsson? Eller har Elver Jonsson någon annan utredning än den som gjorts på LO-Förbundens Rättsskydd att hänvisa till? Ta i så fall fram den! I annat fall är det Elver Jonsson och arbetsmarknadsutskottet som använder svepande formuleringar.

Herr talman! Jag noterar det förtroende — låt vara att det nu var modifierat —- som Tommy Franzén fortfarande hyser för regeringen. Vpk säger att man med sina förslag vill öka respekten för den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det syftet är naturligtvis vällovligt. Men man kan fråga sig om man verkligen når den effekten genom att staten blir garant för slarviga företagares förpliktelser. Den frågan har motionärerna inte besvarat. Jag upprepar mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! För att göra Elver Jonsson till viljes skall jag svara på frågan, även om svaret framgick redan av mitt inledningsanförande. Jag trodde att arbetsmarknadsutskottets ordförande var på det klara med hur lönegarantifonden och lönegarantilagen är utformade. Genom att man lägger detta på lönegarantifonden är det arbetsgivarna här i landet som får betala det. Arbetsgivaren betalar nämligen 0,2 26 på lönesumman till lönegarantifonden. Det är då näringslivet i dess helhet här i landet som får betala det här, och det tycker vi är riktigt.

Herr talman! Riksdagens revisorer har i förslag till riksdagen påpekat vissa frågor i anslutning till bl.a. återkrav av beviljat lokaliseringsbidrag och uppsägning av avskrivningslån och därvid hemställt om att riksdagen skall ge regeringen till känna vad revisorerna då anfört. Av arbetsmarknadsutskottets betänkande framgår, att utskottet är enigt i sitt ställningstagande. Det kan därför synas obefogat att här i kammaren ta tid i anspråk för synpunkter i ärendet. Den socialdemokratiska gruppen i utskottet vill emellertid med detta inlägg markera vår inställning och vårt intresse för de här frågorna. Vi har ingående tagit del av och diskuterat revisorernas förslag och uppskattar verkligen revisorernas arbete och förstår till fullo deras ambition att få till stånd regler som mer i detalj reglerar skyldigheten för det bidragsoch lånemottagande företaget att återbetala bidrag och lån i vissa situationer. Som framgår av utskottets skrivning i dess betänkande 1980/81:8 har emellertid regler redan skapats för hur återbetalning skall ske. Detta är regler från 1970 och 1979 års förordningar om regionalpolitiskt stöd. Givetvis är dessa regler ganska grovmaskiga och talar inte om i varje detalj och i varje enskilt ärende hur man skall förfara. Vi tror att det skulle vara svårt att skapa sådana regler som i varje enskilt fall i detalj kan beskriva hur man från beslutsfattarens sida skall förfara i vissa givna situationer. Erfarenheten har väl visat att till synes två likartade fall vid en granskning skiljer sig ganska påtagligt. Därför menar vi att det är väldigt svårt om inte omöjligt att skapa så finmaskiga regler, att man kan inordna de olika regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska fallen för en bedömning utifrån ett regelsystem som täcker alla särdrag i ett företags skeende från stödets början till en förändring av stödtagarnas verksamhet. I en socialdemokratisk motion 1979/80:1120 med Olof Palme som första namn har partiet tagit upp frågan om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Jag vill gärna citera vad vi då redovisade i den motionen. ”Näringslivet har under de senaste åren i allt högre grad tagit i anspråk lån och bidrag från staten. Det är självfallet angeläget att dessa medel kommer till användning på bästa sätt och inte missbrukas. För att kontrollera detta bör staten kunna uppställa som villkor för lån eller bidrag att den får all erforderlig insyn i det understödda företagets verksamhet, om statens insatser är av den storleksordning att en sådan kontroll är motiverad. I vissa fall bör staten utse styrelseledamot och/eller revisor för företaget. Det bör övervägas om inte aktiebolagslagstiftningen bör ändras för att sådan styrelseledamot eller revisor skall kunna tillsättas utan att bolagsstämma behöver hållas.” Detta visar vårt intresse för de här frågorna men också viljan att komma till rätta med problemen. Här kommer kammaren senare att kunna få ta positiv ställning till motionen i fråga. Som jag tidigare sagt tror vi inte att man kan lösa de här delproblemen på det sätt som revisorerna föreslår. Här krävs i många fall individuella bedömningar för att ett ur samhällets synpunkt riktigt beslut skall kunna fattas. Herr talman! Detta var några bakomliggande synpunkter som den socialdemokratiska gruppen vill framhålla. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Många av oss här i riksdagen gick under våren och väntade på regeringens proposition med anledning av jämställdhetskommitténs förslag till nationell handlingsplan. Någon proposition kom aldrig. I stället kom i juni månad en skrivelse med riktlinjer för regeringens jämställdhetsarbete. Det är ett aktstycke som inte förpliktar till något. Det innehåller inte ett enda konkret förslag och ger inte riksdagens ledamöter någon möjlighet att motionera i jämställdhetsfrågorna. Regeringsskrivelsen bygger på jämställdhetskommitténs betänkande Steg på väg och redovisar riktlinjerna och organisationsformerna för regeringens fortsatta jämställdhetsarbete. Herr talman! Det känns inte särskilt meningsfullt att utifrån en regeringsskrivelse som inte innehåller ett enda konkret förslag diskutera ett så viktigt politiskt område som jämställdheten mellan kvinnor och män är. Jag tror att också Karin Andersson med sitt intresse för jämställdhetsfrågorna beklagar att det inte finns utrymme för en proposition. Men mest av allt känner jag en stor besvikelse över den politik som förs i dag och en djup oro inför framtiden. Jag skall ändå en stund uppehålla mig vid skrivelsen. Alla de konkreta förslag som det rådde enighet om mellan partiföreträdarna i jämställdhetskommittén är nu borta. Föredragande statsrådet motiverar detta med att det statsfinansiella läget är dåligt och att jämställdhetsarbetet rör sig om åtgärder inom regeringens eget kompetensområde. Riktlinjerna för jämställdhetsarbetet blir i skrivelsen till tomma ord när regeringen samtidigt lägger fram förslag om en finans-, näringsoch socialpolitik som går stick i stäv mot dessa mål. I regeringens skrivelse fastslås bl.a.: ”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av dagens viktigaste samhällsfrågor.” Detta borde i så fall avspeglas i jämställdhetsarbetets organisation och resurstilldelning. Den föreslagna organisationen av det statliga jämställdhetsarbetet är emellertid splittrad och ger föga möjlighet till helhetssyn och samordning av de knappa resurser som står till förfogande. Det intima samarbetet med arbetsmarknadens parter är t.ex. helt borta. Enligt skrivelsen kommer jämställdhetsministern att förstärka sitt kansli inom :arbetsmarknadsdepartementet och inrätta en interdepartemental beredningsgrupp. Den parlamentariska jämställdhetskommittén förslås bli kvar med något ändrade direktiv. Vidare har en ny myndighet — jämställdhetsombudsmannen, dennes kansli och jämställdhetsnämnden — tillskapats. Den förutvarande socialdemokratiska jämställdhetsdelegationen, som avskaffades 1976, kunde med sin centrala placering i statsrådsberedningen på ett helt annat sätt fördjupa och utveckla den helhetssyn som måste vara vägledande för varje regerings jämställdhetspolitik. Det borde därför vara angeläget att snarast möjligt återge jämställdhetsarbetet mellan kvinnor och män den tyngd och möjlighet till påverkan av allt regeringsarbete som det hade tidigare. I skrivelsen säger statsrådet: ”Den viktigaste förutsättningen för jämställdhet är —-—-— ekonomisk självständighet byggd på egen förvärvsinsats. ——- Att trygga rätten till arbete för både kvinnor och män är en viktig målsättning.

Det är fråga om en regering som öppet angriper den gemensamma sektorn och ställer tusentals kvinnor utan arbete och som talar om att privatisera samhällsomsorgen och vården. Det är en politik som leder till att kvinnorna får överta viktiga samhällsuppgifter — oavlönat. Det här har kvinnorna ute i landet också upptäckt. Kvinnodistriktet i mitt eget län skulle i år fira ett jubileum, men bestämde sig för att avstå från detta. Så här säger de enligt en tidningsartikel: ”Vi har inget att fira, utan istället drar vi igång en kampanj om kvinnor och arbete i vårt län. Vi kan inte fira när vi ser på den negativa utvecklingen då arbeten försvinner, människor flyttar och framtiden ter sig väldigt dyster.” Den borgerliga regeringen övervältrar kostnaderna på kommunerna och begränsar därigenom den kommunala servicens utbyggnad. Barnomsorg, kollektivtrafik, utbildning m.m. drabbas. Förvärvshindren kvarstår, och hundratusentals i dag dolt arbetslösa kvinnor får aldrig chansen till ekonomiskt oberoende — till det som Karin Andersson ansåg vara den viktigaste förutsättningen för jämställdhet. Detsstatsfinansiella läget tillät inte några konkreta förslag om jämställdhet. Men det borde heller inte vara tillåtet att föra en politik som leder till arbetslöshet, utslagning, missbruk och vantrivsel. Många av de förslag som den parlamentariskt tillsatta jämställdhetskommittén har presenterat i förslaget till nationell handlingsplan, Steg på väg, behöver inte kosta pengar. I många fall handlar det om attitydförändringar. Det handlar om att styra utvecklingen, om den inte av sig själv leder till målet det jämställda samhället. Men inte ens där vill man från utskottsmajoritetens håll ingripa. När vi, utifrån positiva erfarenheter, i en motion för tredje gången kräver att försök med könskvotering inom arbetsmarknadspolitiken skall utvidgas, så hänvisas till att detta f. n. utreds. Det är åter ett exempel på en politik som stannar vid välvilja. Under tiden fortsätter den helt könsuppdelade rekryteringen till industrin. Låt mig ta ett färskt exempel på detta. I september månad 1979 var omkring 11000 flickor och lika många pojkar i åldern 16-19 år öppet arbetslösa. I september i år saknade 17 000 flickor jobb jämfört med 8 000 pojkar i de högre tonåren. TCO, som granskade dessa siffror, förklarar den kraftiga omsvängningen med att regeringens ungdomsproposition är klart industriinriktad. Och detta gynnar indirekt pojkarnas möjligheter på arbetsmarknaden och missgynnar något handelsoch kontorssidans typiska områden, där unga flickor traditionellt brukar börja arbeta. ut på arbetsmarknaden och därmed gynna jämställdheten? Tidigare har vi i den här kammaren många gånger berättat om olika försök och projekt inom arbetslivet vilka haft som mål att bryta den traditionella könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Vi har då konstaterat att det går att ändra på förhållandena. Männen klarar kvinnornas jobb och kvinnorna männens! Men det behövs speciella insatser för att åstadkomma en sådan utjämning. Varför då ständigt säga nej och bara komma med välvilliga skrivningar, när vi lägger fram förslag som kan leda till förändringar? Vår andra reservation till utskottsbetänkandet gäller vidgade försök med arbetsmarknadsutbildning för äldre arbetssökande. Inte heller här är man beredd till handling, utan utskottsmajoriteten hänvisar bara återigen till tidigare behandling av samma motionskrav.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

Herr talman! I dag lägger riksdagen jämställdhetsfrågorna till handlingarna. Regeringen har till riksdagen överlämnat en skrivelse om riktlinjer för det fortsatta jämställdhetsarbetet. Den skrivelsen innehåller många viktiga frågor som rör jämställdheten mellan kvinnor och män. Men i slutet av skrivelsen kommer regeringens brasklapp: ”Det åtgärdsprogram som jag nu har beskrivit innehåller inte några konkreta förslag som bör föreläggas riksdagen i detta sammanhang. Förklaringen härtill är, som jag förut har nämnt, att mina förslag framför allt utgör riktlinjer för regeringens fortsatta jämställdhetsarbete samt att det rör sig om åtgärder inom regeringens kompetensområde.” Ja, det är just det. Detta tillsammans med skrivelsens konstaterande att det nu inte finns utrymme för några kostnadskrävande förslag gör ju att man faktiskt lägger jämställdhetsarbetet till handlingarna på obestämd tid — som också utskottet föreslår i den första att-satsen i sin hemställan. Så lät det inte i våras. I våras förutskickades en proposition med en handlingsplan för det fortsatta jämställdhetsarbetet — en proposition som förhoppningsvis hade kunnat innehålla åtminstone några konkreta förslag till åtgärder och som också hade gett oppositionspartierna möjligheter att framställa sina förslag i form av motioner. Jag vill verkligen instämma i det särskilda yttrande som socialdemokraterna har fogat till betänkandet och där man beklagar att just jämställdhetsfrågorna getts denna behandling från regeringens sida. Att jämställdhetsfrågorna just nu sitter trångt i regeringen har vi förstått — för det är ju inte så att det är totalt reformstopp just nu, trots det statsfinansiella läget. I en interpellationsdebatt som jag hade med arbetsmarknadsministern i fredags fick jag bekräftat att reformer på arbetstidens område — exempelvis sextimmarsdagen — ligger långt framme i tiden som något slags vision om ett mera jämställt samhälle någon gång i en underbar : framtid. Därernot fick jag höra att det i regeringskansliet pågår granskning av möjligheterna att ge skattelättnader för övertidsarbete — vilket ju också faktiskt kostar pengar. Samtidigt höll arbetsmarknadsministern med mig om att ett stort övertidsuttag är till hinders för jämställdheten. Jag fick alltså i denna debatt bekräftat att det konkreta arbete som pågår i regeringen är arbete som kommer att motarbeta jämställdheten — sedan må man komma med hur många skrivelser som helst. När kaptenen heter Bohman skall man nog inte ta det för allvarligt. Vi kommer förstås att fortsätta att via frågor och interpellationer undersöka detta som kallas ”regeringens eget kompetensområde” i skrivelsen och där man menar att ett arbete för jämställdheten pågår så att säga under hand. Vi kommer att undersöka vad det konkret innebär i form av initiativ osv. från regeringens sida— initiativ som ligger i linje med jämställdhetskommitténs utredning Steg på väg och den skrivelse vi behandlar i dag. Det finns mycket positivt att ta fasta på i Steg på väg, om man vill förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män, även om både utredningen och skrivelsen håller sig inom det kapitalistiska samhällets ramar och vägrar att se det här samhällets begränsningar när det gäller att åstadkomma en verklig frigörelse för kvinnorna. Det här samhällets oförmåga att ge alla ett arbete kan väl tjäna som exempel på att det faktiskt inte räcker med reformer utan socialism. Det räcker inte, men det är ändå steg på väg — precis som utredningen kallat sitt betänkande. Vi står bakom utredningen också från vpk:s sida, och vi är besvikna över att den inte föranlett några konkreta förslag. Men en av meningarna med skrivelsen var, om jag förstått det rätt, att ge riksdagens ledamöter möjligheter att i debatten ge sin syn på frågorna, och jag vill därför ta tillfället i akt att kommentera några av de frågor skrivelsen tar upp. Först och främst gäller det sextimmarsdagen och utbyggnaden av barnomsorgen, som båda nämns i skrivelsen. Från vpk:s sida menar vi att en sextimmarsdag för alla och en utbyggd barnomsorg som ger alla barn rätt till plats i förskolan är förutsättningar för kvinnors och mäns lika möjligheter i arbetslivet. Vi har därför aktualiserat båda dessa frågor i interpellationer till regeringen, och jag skall därför inte kommentera just dessa krav utförligare i den här debatten. Under avsnitt 4 i skrivelsen behandlas frågan om insatser för att stimulera kvinnor och män till otraditionella utbildningar. Könskvotering nämns som ett medel. Kvoteringsfrågan nämns likaså i avsnitt 5 om arbetslivet. Jag vill understryka vad vi från vpk tidigare sagt i just dessa frågor. Det är viktigt att eventuella kvoteringar inte slår så, att de missgynnar kvinnorna. Det är kvinnornas möjligheter att bredda sin arbetsmarknad som är det viktiga att just nu understödja med eventuella kvoteringar. Det är enligt vår mening inte så intressant att kvotera in män på olika kvinnodominerade områden, i alla fall inte om det innebär att kvinnors möjligheter att över huvud taget få ett jobb minskar. Att vi har den här inställningen beror på att kvinnorna i dag har den största arbetslösheten. Det är också kvinnorna som har en arbetsmarknad som är begränsad till ett 25-tal yrken, medan männen återfinns inom i stort sett alla yrkesområden. Rättvisa är i det här läget att se till att kvinnornas yrkesmarknad breddas, och från vpk:s sida har vi inget emot att detta i vissa fall kan ske genom kvotering. Av det skälet kan vi inte stödja reservation 1, där det inte görs någon skillnad i fråga om kvotering av kvinnor resp. män. Under avsnitt 6 Familjepolitik och familjerätt tas föräldraförsäkringen upp. I skrivelsen står det: ”-—--familjepolitiken måste utgå från att båda föräldrarna har samma rätt och skyldighet till såväl försörjaransvar som praktiskt ansvar för hem och barn.” Litet längre fram under samma avsnitt står det: ”Miålet för jämställdhet innebär att kvinnor och män skall kunna leva som ekonomiskt oberoende och självständiga individer.” Från vpk:s sida delar vi denna uppfattning. Enligt min mening måste dessa skrivningar också innebära att vi en gång för alla mönstrar ut tankarna om vårdnadsbidrag ur debatten. Likaså måste de innebära att föräldraförsäkringen byggs ut så att inkomstbortfallet ersätts i första hand och föräldraförsäkringens längd kommer i andra hand. Så blev det tyvärr inte genom det senaste riksdagsbeslutet, men regeringen har tydligen tänkt om efter detta, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Från avsnitt 7 Boendeoch samhällsplanering vill jag främst lyfta fram följande skrivning: ”Boendeplaneringen bör utgå från att både kvinnor och män är förvärvsarbetande vilket innebär att kommunikationer i form av en väl fungerande kollektivtrafik och bra barnomsorg med barnstugor i direkt anslutning till bostadsområdena måste finnas. Detta är också regeringens intentioner.” Är det? Det är en fråga man skulle vilja ställa i dessa dagar, då regeringen uppmanar kommunerna att hålla igen på utgiftsökningarna. Men regeringen måste väl vara medveten om att det kostar pengar att bygga ut kollektivtrafiken och barnomsorgen, pengar som verkligen skulle vara väl använda och som vi från vpk:s sida tycker att man måste satsa, både för jämställdhetens skull och av andra skäl. När vi ute i kommunerna driver de här frågorna är vi oftast alltför ensamma. Men nu, när vi har hela regeringen bakom oss, kommer vi ju att kunna driva dem med verklig tyngd. Under samma avsnitt i skrivelsen sägs också att förutsättningar för gemensamma beslut och möjligheter att utveckla gemenskapen i boendet också måste skapas för dem som hyr sin lägenhet. Det är krav som vpk har drivit länge. Vi ser fram emot konkreta förslag från regeringens sida i de frågorna. När det gäller avsnitt 8 Hälsa och sociala problem instämmer vi i regeringens betoning av vikten av åtgärder för att förebygga männens hälsorisker. Vi har från vpk många gånger lagt fram förslag här i denna riksdag för att just komma till rätta med några av de hälsoproblem som behandlas i regeringens skrivelse. Då har vi inte fått något stöd från vare sig borgerliga eller socialdemokratiska ledamöter, men nu utgår jag från att åtminstone de borgerliga riksdagsledamöterna i fortsättningen kommer att stödja våra förslag och i förlängningen sin egen regering. Däremot tycker vi inte att problemen med arbetsmiljön gör att det finns någon anledning att tona ned de frågor jämställdhetskommittén tar upp i Steg på väg och som rör kvinnornas hälsoproblem. De är just så viktiga som utredningen säger. Vi vill inte prioritera ned åtgärder för att exempelvis ge alla kvinnor möjlighet till smärtfri förlossning och för att bygga ut mammografin. Vi kommer förstås att fortsätta att driva också dessa frågor i riksdagen. Herr talman! Det finns alltså en mängd bra förslag i både utredningen och skrivelsen. Felet är alltså att det hittills har stannat vid ord på ett papper. Konkretionen saknas. Så länge principiella ställningstaganden inte följs av konkreta åtgärder, så länge kommer också orättvisor och brist på jämställdhet att bestå. Vpk kommer att fortsätta att driva de här frågorna i riksdagen. Jag vill också sluta med att betona det angelägna i att regeringen snarast återkommer med konkreta förslag som uppföljning av sin skrivelse. Herr talman! Eftersom det som sagt inte fanns någon motionsrätt när det gäller denna skrivelse har jag inget yrkande.